Herr talman! Dagens finansoch skattedebatt har till väsentlig del behandlat sysselsättningsläget, arbetsmarknadsoch näringspolitik, och det är ju naturligt. Det är naturligt därför att trots betydande resultat av de sysselsättningsbefrämjande åtgärder som regeringen vidtagit är arbetslösheten fortfarande hög. Vidare har arbetslösheten för många varit rätt långvarig. Det är ett förhållande som vi tyvärr får anledning att erinra om även i kommande debatter. Den mest oroande sektorn när det gäller sysselsättningen hittar man nu som tidigare inom byggnadsindustrin. Normala år brukar arbetslösheten inom byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa ligga på ca 4,5 procent i maj månad. Förra året var siffran 8,5 procent, och i mitten av maj innevarande är 6,5 procent. Det är ändå högre än under ett normalår.

Trots detta finns det givetvis frågetecken — varför det är angeläget att hålla en hög beredskap. Byggarbetslösheten är inte bara en fråga om byggvolym. Det handlar också om byggarbetarkårens storlek och sammansättning. Mittenpartierna påpekar i sin motion, för övrigt helt riktigt, att det rör sig om en strukturarbetslöshet i viss utsträckning. Däremot har mittenpartierna inte gjort något försök att klara ut orsakerna till detta. Vad det handlar om är helt enkelt att en grupp, nämligen betongarbetarna och då särskilt de som saknar yrkesutbildning, är för många. Det är något tillspetsat uttryckt omöjligt att bygga bort hela arbetslösheten, eftersom det inom en annan grupp, nämligen träarbetarna, ganska snart kommer att föreligga en bristsituation, detta sålunda innan den sista betongarbetaren är i jobb. Detta förhållande är konsekvensen av i första hand en mångårig oansvarig rekrytering från arbetsgivarnas sida. Både från facklig sida och från arbetsmarknadsverket är man mycket angelägen om att stoppa denna onödiga påspädning av denna grupp inom byggnadsarbetarkåren. Det är en påspädning som pågår dagligen. Byggarbetsgivarna har emellertid förklarat att man inte kan gå med på någon inskränkning av deras rätt att fritt anställa den arbetskraft som de anser sig behöva. Det är för övrigt en lösning som i nuläget skulle vara nödvändig. Det är emellertid angeläget att man får någon form av obligatorisk arbetsförmedling på detta område. Arbetsgivarnas nej till en överenskommelse i den riktningen betyder att det nu blir nödvändigt att gå fram med krav på lagstiftning. Jag hyser naturligtvis föga hopp om att få med moderaterna på ett sådant förslag.

Rent allmänt talar de senaste årens erfarenheter för en bredare genomgång av hela arbetsmarknadspolitikens medel. Den bör göras inte minst för att möjliggöra ett tidigare ingripande inför konjunktursvängningarna. Men det här löser naturligtvis inte hela problemet — ytterligare åtgärder måste till för att öka sysselsättningen. Finansutskottet har i sitt betänkande nr 25 understrukit behovet av en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap även framöver. I det avsnittet har utskottet erinrat om det angelägna i att det inte uppstår någon försening i förhållande till planerna när det gäller bostadsbyggande och kommunal investeringsverksamhet. ”All modern konjunkturpolitik måste bygga på att statsmakterna har god handlingsberedskap.

Det har de emellertid inte gjort. I dagens ekonomisk-politiska debatt förekommer från liberalt och konservativt håll inlägg som i praktiken liknar en agitation mot den offentliga sektorn. De inläggen har hittills bara i mindre utsträckning tagit sig uttryck i krav på mer drastiska nedskärningar av samhällets insatser. Men jag är rädd för att om inte den här agitationen bemöts kommer den snart nog att resultera i mer konkreta krav på en nedrustning. Det är därför angeläget att slå fast att i ett modernt samhälle behövs en stor och väl utbyggd offentlig sektor, en fungerande allmän service och stora insatser med jämlikhetsfrämjande inriktning. Låt mig i anslutning till detta erinra om att även i sansade industrikretsar är man helt överens om ett sådant synsätt. Man ser det som nödvändigt och riktigt att vårt i övrigt utvecklade land har en betydande offentlig sektor, och man förespråkar ingalunda någon nedrustning av den, även om man anser det behövligt att diskutera ökningstakten. Jag tror att det också är angeläget att betona den offentliga sektorns värde för sysselsättningen. De arbetslöshetsproblem som finns får inte undanskymma att vi i vårt land i dag har en högre sysselsättning än någonsin, och en högre sysselsättning än i något jämförbart land. En större andel av den vuxna befolkningen har möjlighet till förvärvsarbete än någonsin tidigare. Det är självfallet till mycket stor del en frukt av ansträngningarna via den offentliga sektorn. När man från moderat håll påstår att friheten för den enskilde inte ökas utan tvärtom minskas genom den offentliga sektorns utbyggnad, så begriper jag inte vad det är man talar om. Minskar friheten för den som slås ut av industrin, om han kan få ny sysselsättning genom det offentligas försorg? Innebär det en minskning av friheten för exempelvis byggnadsarbetarna, om de får jobb tack vare offentliga insatser i stället för att gå arbetslösa? Självfallet inte. Ingen har något att vinna på att den typ av agitation kan fortsätta som gör gällande att det går att spara miljardbelopp i den offentliga sektorn utan att det egentligen skulle drabba någon. De borgerliga motionerna i anslutning till kompletteringspropositionen innehåller en hel del beklaganden å näringslivets vägnar av det förskräckliga med en höjd arbetsgivaravgift. Det talas i dem om regeringens ”instabila politik” och ”bristande ansvarsmedvetande”. Men man blir ändå litet fundersam. Går man tillbaka i protokollen från tidigare ekonomiska debatter, finner man att den faktor som de borgerliga framhållit som svårast för företagen har varit just marginalskatterna. De har sagt att marginalskatterna har verkat uppdrivande på kostnadsnivån, de har framställt marginalskatterna som pådrivande på inflationen och som en faktor som försämrat landets konkurrensläge. Men att döma av dagens debatt var det här tydligen inte så allvarligt menat. Hur skall man annars tolka det nuvarande agerandet? Och hur skall man kunna förnuftigt förklara de borgerligas handlingssätt i denna skattefråga, om inte med att hela den tidigare, mångåriga agitationen i skattefrågan var — ord utan mening, paroller utan seriös underbyggnad? Den ”Iinstabila politiken” och det ”bristande ansvarsmedvetandet” förefaller att ligga hos oppositionen. Om man från arbetsmarknadssynpunkt skall värdera de aktuella skattefrågorna, tror jag att man får dela upp dem i två områden — dels effekterna på lönebildningen, dels effekterna på sysselsättningen. När det gäller lönebildningen kan man konstatera att oavsett hur en skatteomläggning finansieras, så finns den direkta skattesänkningen som en positiv effekt för löntagarna. När det gäller kommande lokala och centrala förhandlingar är det väl så att en höjd arbetsgivaravgift kanske i någon mån försvårar förhandlingarna genom att arbetsgivarna anser att löneutrymmet har krympt. Men å andra sidan innebär en höjd mervärdeskatt kanhända olika kompensationsbehov, vilket också i och för sig komplicerar de kommande förhandlingarna. Jag skulle närmast vilja uttrycka det så att det ena är ungefär likvärdigt med det andra. När det gäller sysselsättningen framöver är skattefrågan en liten del. Den stora frågan är konjunkturutvecklingen i omvärlden. Skulle en ordentlig uppgång dröja, så är det naturligt att kompenserande åtgärder måste vidtas. Jag ser det därför som angeläget att vi under de närmaste månaderna får ett utvidgat utbyte av informationer mellan industrin och regeringen — just för att noga kunna avgöra var i konjunkturförloppet som vi befinner oss vid varje tidpunkt. Det får då bli underlag för beslut om eventuella åtgärder. Jag har mycket ingående och med stort intresse tagit del av det tal som Industriförbundets ordförande, direktör Erland Waldenström, har hållit vid sitt förbunds årsmöte, där han bl.a. förordat just ett sådant vidgat utbyte. Det är i och för sig naturligt att det råder delade meningar om näringspolitiken i dess helhet mellan industrins företrädare och regeringen. Men jag har ändå tolkat direktör Waldenströms tal så att underlag finns för ett samarbete mellan industrin och statsmakterna. Det är en uppfattning som helt delas på fackligt håll, och jag tror att det är den vägen man skall gå och inte den som har förordats här i den senaste partiledardebatten, nämligen att man snabbt skulle kunna tillsätta en parlamentarisk utredning för att syssla med dessa frågor. Det är min förhoppning att den samarbetsvilja som klart har kommit till uttryck från industrins sida blir föremål för förutsättningslösa överläggningar direkt mellan regering och industriledare för att utröna varom samförstånd råder. Jag skulle, herr talman, tro att om detta ger resultat så finns goda förutsättningar för en realistisk och praktisk näringspolitik.

Herr talman! Med hänsyn till den långa debatt som vi har haft i dag om den ekonomiska politiken och om skattefrägorna skall jag här endast ge några korta kommentarer till vissa reservationer, som avgivits av centerns och folkpartiets representanter i skatteutskottet och som fogats till detta utskottsbetänkande nr 32. Vid en översyn av det nuvarande skattesystemet borde det vara angeläget att försöka ta bort de direkta orättvisor och orimligheter som finns. I reservationen 12 av centern och folkpartiet berörs frågan om beskattningen av folkpensionärernas extrainkomster. Vissa förbättringar skedde genom skattebeslutet 1970, varigenom vissa mindre biinkomster blev befriade från beskattning genom ett för folkpensionärerna särskilt utformat extra avdrag. Detta utgör högst 3 600 kronor för ensamstående och 3 400 kronor för makar. Folkpensionär som vid sidan om folkpensionen har en inkomst som inte överstiger I 500 kronor för ensamstående och 2 000 kronor för makar är därmed befriad från direkt skatt. Vid högre sidoinkomster än de här nämnda reduceras detta extra avdrag med en tredjedel av överskjutande belopp. Jag vill gärna ha sagt detta, därför att saken ofta i den politiska debatten framställs som om alla folkpensionärer får betala inkomstskatt på sin pension. Det är fel — det framgår av vad jag sagt. Därtill skall läggas att bostadstilläggen numera är skattefria. Det extra avdraget är värdefullt, och det var ett riktigt beslut att införa det, men det är otillräckligt.

Detta är orimligt, och det är absolut nödvändigt att den nu tillsatta skatteutredningen verkligen bereds möjlighet att ta upp denna fråga. Vi har därför i reservationen 12 yrkat på att skatteutredningen genom tilläggsdirektiv bereds möjlighet att se över bestämmelserna beträffande beskattningen av folkpensionärernas extrainkomster. Reservationen 14 berör frågan om faktisk sambeskattning. I skattebeslutet 1970 var en av de stora frågorna införande av obligatorisk särbeskattning vid inkomstbeskattningen för alla inkomster utanför vad som betecknas som inkomst av kapital. Men det fanns ett undantag. Inkomst för makar som båda arbetar i ett eget företag skall fortfarande vara föremål för sambeskattning. Detta är ett helt orimligt förhållande. I årets utskottsbetänkande finns inte ett enda ord i sak som försvarar det nuvarande systemet, och tidigare år har inget annat argument framförts än svårigheten att bedöma den arbetsinsats som utförts av respektive makar.

Både han och hans maka har själva varit anställda på heltid i företaget. Även i fortsättningen jobbar båda på heltid i rörelsen, men genom det ändrade ägarförhållandet upphör plötsligt särbeskattningen och vederbörande kommer att sambeskattas. Är inkomsten för vardera 20 000 kronor och blir inkomsten densamma i det egna företaget medför skatteskillnaden att skatten uppgår till ca 3 000 kronor mer — alltså en skattehöjning på 3 000 kronor enbart på grund av ändrat ägarförhållande. Nu har skatteutredningen visserligen fått i uppdrag att se över dessa problem, men som det har sagts här i dag — och vi har haft samma uppfattning tidigare — kommer utredningen troligen att ta ganska lång tid på sig innan den blir färdig med sitt arbete, och då har vi ansett att utredningen bör ta upp denna fråga med förtur. Olika förslag på hur frågan bör lösas har framlagts, och det bör därför vara möjligt för utredningen att ganska snabbt framlägga förslag härom. Centerns och folkpartiets representanter har också i reservationen 14 yrkat att utredningen får i uppdrag att behandla denna fråga med förtur. I reservationen 17 berörs frågan om förvärvsavdragen, främst då förvärvsavdragens utformning för jordbrukare. De avdragen utgör 25 procent av nettoinkomsten, dock högst 2 000 kronor. Vid inkomst av jordbruk är avdraget 1 000 kronor. Avdraget skall utnyttjas av den make som har den lägsta inkomsten. Genom reglernas utformning är det helt slumpartat vilket avdrag som kan erhållas. En jordbrukare vars maka arbetar utanför det egna företaget får, därest hennes inkomst är lägst, 2,000 kronor i avdrag. Om mannens inkomst däremot, som i detta fall utgör inkomst av jordbruk, är lägst blir avdraget 1 000 kronor. Bortovaron från hemmet är sannolikt längst i sistnämnda fallet och de utgifter sannolikt störst som förvärvsavdraget avser att utgöra kompensation för. Utskottsmajoriteten har inte i sitt betänkande anfört några sakargument som kan ligga till grund för ett avslag av vår motion 826. Vi har vid såväl 1970 som 1971 års riksdag krävt en ändring av dessa slumpartade bestämmelser, dock utan att vinna förståelse från socialdemokraternas sida. Nu när skatteutredningen tillsatts har vi också i reservationen 17 begärt att även denna fråga om förvärvsavdragets utformning skall behandlas av utredningen. Vi har tidigare här i dag lyssnat på statsministerns myckna tal om socialdemokraternas intresse för att uppnå samförståndslösningar, men socialdemokraternas ställningstaganden i de båda frågor jag senast här berört vittnar sannerligen inte om någon vilja att åstadkomma en samförståndslösning. Trots att vi har aktualiserat dessa frågor varje år sedan 1970, och trots att vi endast har begärt ett borttagande av uppenbara orättvisor, har man ändå inte velat tillmötesgå våra krav. Om man från socialdemokratisk sida menade allvar med sitt tal om sam förståndslösningar, så har man ju haft möjligheter att visa detta genom att tillmötesgå våra krav, som väl ingen kan påstå är orimliga. Jag tror att man även på den sidan måste erkänna att detta är orimligheter som kom med i 1970 års skattebeslut och som har fått vara kvar sedan dess. Under de senaste åren har frågan om differentiering av mervärdeskatten alltmer diskuterats. I ett par centermotioner, väckta under allmänna motionstiden, har vi tagit upp den frågan. Den höjning som skedde den 1 januari förra året och än mer den höjning av momsen som nu har diskuterats ger underlag för en debatt om en differentierad moms. Man kan ju fråga om det verkligen kan vara rimligt och riktigt att ta ut 20 procent i skatt på vanliga enkla livsmedel. Ett helt borttagande av momsen skulle innebära ett inkomstbortfall för staten på över 4 miljarder, och det går självfallet inte att förverkliga. Men att utreda frågan är enligt vår uppfattning nödvändig, och en framkomlig väg är kanske att på några av de mest betydelsefulla livsmedlen ta bort momsens fördyrande inverkan. Jag är medveten om de svårigheter en differentierad mervärdeskatt kan medföra i handeln vid redovisning och kontroll, men jag anser samtidigt att det blir alltmer orimligt att ha en så hög beskattning av hela livsmedelssektorn. Nu finns det ju olika sätt att differentiera momsen på livsmedel. Man kan helt enkelt slopa momsen på vissa livsmedel. Det är kanske det ur redovisningssynpunkt enklaste sättet. Ett annat sätt är att ta en lägre procentsats för vissa livsmedel — det är det man i vanliga fall menar med en differentiering. Man kan vidare restituera hela eller en del av momsen. Detta kan ske antingen i slutledet eller genom att man tar ut momsen som tidigare men använder ett belopp motsvarande momsen på vissa livsmedel till ett konsumtionsstöd och lägger in detta som en prissänkande faktor på ett tidigare stadium i produktens vandring från producent till konsument. I debatten har det sagts att denna fråga är en jordbruksfråga. Det är ett felaktigt påstående. Ingen kan väl påstå att frågan om den indirekta beskattningen vid något tillfälle diskuterats som en delfråga vid en jordbruksuppgörelse. Vad det här gäller är att finna något sätt att ta bort momsens fördyrande inverkan på viktiga livsmedel. Det är angeläget att denna fråga förutsättningslöst utreds. Principiellt sett är det stötande att beskatta nödvändiga, enkla livsmedel med nära 20 procent. Det borde vara möjligt att finna ett system som eliminerar momsens fördyrande inverkan på de viktigare livsmedlen.

Herr talman!

Herr talman! Jag kommer i huvudsak att begränsa mitt anförande till de frågor som tas upp i reservationen 6 i skatteutskottsbetänkande nr 32. Det gäller den föreslagna skatten på drivmedel. Regeringen vill höja bensinoch brännoljeskatten med 10 respektive 8 öre per liter. I sitt yttrande över förslaget säger utskottsmajoriteten, som består av den socialdemokratiska delen av utskottet, att man inte vill bestrida att förslaget medför vissa kostnadshöjningar men att man anser att vi reservanter, som säger nej till skatten, har överdrivna farhågor för verkningarna av en höjd skatt. Matematiskt är det ingen konst att räkna ut vad höjningen innebär. Det blir en höjning på 11—12 procent av kostnaderna för drivmedlen, vilket är en post som omedelbart slår ut på fraktkostnaderna. Nu säger majoriteten i utskottet att den 1970 genomförda skattehöjningen på drivmedel såvitt utskottet kunnat finna inte i särskilt hög grad påverkat reseoch transportkostnaderna. Ja, så lätt som socialdemokraterna i utskottet tagit på hela det skattepaket som vi nu behandlar är uttalandet inte förvånande. Man lägger fram förslag utan att undersöka vilka konsekvenser de kan få; man bara viftar bort det hela med påståenden ut i luften utan att ha minsta belägg för vad man påstår. Ett barn kan räkna ut att om man höjer skatten på drivmedlen så kraftigt som här föreslås så måste det påverka fraktoch persontransportkostnaderna. Man får bara inte in 500 miljoner utan att det både känns och syns. Kostnadsfördyringar orsakade av höjda drivmedelspriser drabbar dessutom de delar av landet som har de långa avstånden och som redan tidigare har högre fraktkostnader än landet i övrigt. Det blir i första hand Norrland som kommer att få känna av de höjningar som föreslås. Tyvärr är drivmedelsskatten inte det enda i skattepaketet som drabbar stödområdet som domineras av skogslänen. Löneskatten som föreslås höjas med 2 procent drabbar de företag som framför allt har en hög lönekostnad för sin produktion och som vi brukar benämna de arbetsintensiva branscherna. Huvudnäringen i Norrland består av just sådana branscher, där skogsbruket utgör ryggraden för befolkningens försörjning. Inom skogsnäringen har man ett lågt förädlingsvärde, då de färdiga produkterna i huvudsak består av råvaror och halvfabrikat. En stor del av varans slutpris utgör lönekostnader, varför en löneskatt i den storleksordning som föreslås får särskilt stor genomslagskraft för skogsindustrin. Då industrins produkter främst när det gäller massa och papper liksom sågade trävaror i stor utsträckning går på export, kan näringen inte övervältra kostnaderna för den fördyring som uppstår på konsumenterna, utan det blir en direkt belastning på företagen. Skogsindustrin som för närvarande brottas med stora avsättningssvårigheter och dålig lönsamhet kan knappast bära ytterligare pålagor utan att allvarliga skadeverkningar uppstår. De flesta företagen har genom det redan pressade läget inte kunnat kompensera sig för höjda kostnader utan de tär på sitt kapital, vilket givetvis påverkar möjligheterna till nya investeringar och förbättringar av deras produktion. Att i ett sådant läge belasta branschen med både drivmedelsskatt och löneskatt måste för många företag bli direkt förödande. Man riskerar ytterligare inskränkningar och friställning av arbetskraft just i ett läge då man har så besvärliga förhållanden i form av hög arbetslöshet. Regeringen föreslår nu dessa skatter utan att på något sätt beröra de skadeverkningar som kan komma att uppstå. Det verkar som om regeringen vore totalt ointresserad av de skador som den genom sina förslag förorsakar det norrländska näringslivet. Det är inte bara de norrländska storindustrierna som drabbas. En rad mindre företag, som arbetar med skogsprodukter och som har höga kostnader för transporter och en hög andel lönekostnader inbakad i priset för sina produkter, drabbas också. Jag syftar här framför allt på de mindre sågverken som också är exportföretag även om det är i mindre skala. De kommer inte att kunna kompensera sig för de pålagor som regeringen vill lägga på dem. Utskotten brukar komplettera med nödvändiga uppgifter innan en proposition behandlas. Men majoriteten i utskottet frågar inte efter en belysning av verkningarna av förslagen om höjning av löneskatten och bensinskatten. De motsätter sig däremot oppositionens krav på en redovisning av verkningarna. Vi har från oppositionens sida begärt att få de upplysningar som behövs för att sakligt kunna bedöma frågorna men har förvägrats detta. Om nu den socialdemokratiska majoriteten i utskottet är nöjd med att gå till beslut utan att ha faktamaterial, så borde åtminstone den minoritet i utskottet som begärde det ha fått detta material. Men det kanske inte fanns något material att visa upp, och man kan med fog misstänka att regeringen inte brytt sig om att undersöka verkningarna av sina förslag utan bara yxat till ett förslag och i vetskap om sammansättningen i utskottet litat på att majoriteten där skulle svälja det hela utan kritisk granskning. Så har också skett, och vi behandlar nu ett utskottsbetänkande, där man inte redovisar annat än regeringens hastigt hopkomna skatteförslag. Har man så bråttom att ändra sig som regeringen haft så får man ett sådant resultat som vi nu har. Regeringen kan tydligen vara trygg för att kommunisterna kommer att stödja löneskatten, som är den stora inkomstposten för statsverket. Har man en pålitlig majoritet bakom sig, behöver man inte vara så noga med redovisningen av sina förslag. Man räknar med att riksdagen ändå kommer att svälja det hela. Från lokaliseringssynpunkt är skatteförslaget otillfredsställande. Intresset för lokalisering inom stödområdet försvåras genom att företagen belastas med ökade fraktkostnader. Fraktkostnaderna är en post som företagen kallt kalkylerar med i sina beräkningar, och om frakter och resor ytterligare fördyras inom stödområdet blir intresset för lokalisering mindre. Folkpartiet ville gå den andra vägen och befria stödom rådet från hela eller delar av den nuvarande löneskatten, som för närvarande är två procent. Regeringen går den motsatta vägen och fördubblar i stället löneskatten. De enskilda människornas resor till och från arbetsplatsen kommer att fördyras avsevärt. Många bor kvar i sina tidigare bostäder och har sitt arbete på orter som kan ligga på förhållandevis långt avstånd från hemmet. Bilen är ofta det enda kommunikationsmedel som står till förfogande, och de föreslagna höjningarna av bensinpriset innebär för dessa människor en stark fördyring av resorna. Ju mer man höjer bensinpriset, desto mer medverkar man till en avfolkning av glesbygderna och de små kommuncentra man där har. Men det är kanske det man vill genom att belasta glesbygdsbefolkningen med denna extra kostnad. Även om befolkningen i de mera glest bebodda områdena i landet inte svarar för någon större del av den skatteinkomst som staten får genom höjningen av bensinskatten, så drabbas de dock individuellt hårdast genom att de har längre reseavstånd än genomsnittet. Den belastning som näringslivet får kan dock få de allvarligaste följderna. Det finns uppenbarligen risk för att många företag inte kommer att orka med de nya pålagorna och måste minska driften eller kanske helt lägga ner den. Tryggheten i arbetet borde inte få äventyras av så ogenomtänkta förslag som riksdagen nu har att behandla. Bensinoch brännoljeskatten liksom löneskatten kommer dessutom att bli kostnadshöjande på de varor vi förbrukar och belastar givetvis hushållens kostnader. Även om höjningen inte kommer att kunna avläsas omedelbart, så blir det dock konsumenten som till sist får betala kalaset utom i de fall där kostnadshöjningarna drabbar exporten. Men i de fallen så krymper man utrymmet för lönesättningen, och det blir ändock den enskilde som får ta de slutliga kostnaderna. I de fall pålagorna kommer att knäcka företag blir det samma samhälle som orsakat skadorna som får bära följderna av misstagen. Nu är det ingen vinning för samhället att föra en sån politik som försvagar företagen, utan tvärtom — ju fler vinstgivande företag vi har, desto bättre garanti har vi för att investeringar görs och trygghet i arbetet skapas. Tillväxten i näringslivet får man inte genom att lägga på företagen nya kostnader som man med skatteförslaget ämnar göra. Förslaget är dåligt genomtänkt, och verkningarna vet man inget om. Inga redovisas i utskottets förslag, men det finns anledning befara allvarliga skadeverkningar om det genomförs. Regeringsförslaget bör därför avvisas. Vi bedriver en lokaliseringspolitik i vårt land som är avsedd att skapa en balans mellan olika delar av landet. För detta ger man stöd för att motverka de högre produktionskostnader som är orsakade av framför allt de långa avstånden. Nu motverkar man just de företag som redan är etablerade inom stödområdet, där skogsbruket fortfarande har en dominerande roll, genom att belasta näringen med förhöjda kostnader, som just slår hårt inom denna branch, liksom man motverkar nylokalisering av andra företag. Drivmedelsskatten och löneskatten drabbar Norrland hårdast, och både enskilda människor och företag kommer i kläm. Det sker dessutom just i en period då landsändan har det särskilt bekymmersamt med bristande sysselsättning. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 6 samt till övriga reservationer i skatteutskottets betänkande nr 32 som bär mitt namn.

Herr talman! Under många år har moderata samlingspartiet begärt att vårt skattesystem skulle bli föremål för en parlamentarisk utredning. Vårt parti var det enda som underkände 1970 års skattereform, vilken ytterligare underströk behovet av en allsidig förutsättningslös utredning. Under hösten 1971 beslöt riksdagen i anledning av en moderata samlingspartiets motion att begära en förutsättningslös utredning. I början av 1972 begärde vi att utredningen skulle tillsättas omedelbart och ges i uppdrag att med förtur framlägga förslag till sänkning av marginalskatterna samt till anpassning av barnfamiljernas skattebörda till deras skatteförmåga. Vi påpekade samtidigt, i avvaktan på utredningens förslag till fullständig skattereform, vissa omedelbara åtgärder, nämligen att skattesystemet skulle indexregleras, folkpensionen göras skattefri och faktiskt sambeskattade ges rätt till avdrag för makelön. Dessa förslag har vi följt upp med reservationer till skatteutskottets betänkande nr 32. I propositionen 95 har nu föreslagits ändringar i förordningen om den statliga inkomstskatten, vilka innebär en fortsättning och även en skärpning av högskattepolitiken. Enligt förslaget skall den direkta skatten sänkas med 2 400 miljoner kronor. Samtidigt höjs den indirekta skatten med cirka 2 855 miljoner kronor, vilket innebär att skattetrycket ökar med 455 miljoner kronor. Detta kan vi givetvis inte acceptera. Samtidigt offentliggjordes direktiv för den begärda skatteutredningen vilka står i strid med riksdagens krav på att utredningen skulle vara förutsättningslös. Utredningen får inte behandla frågan om beskattningens totala höjd. Den får inte heller utreda den indexreglering av skattesystemet som föreslagits. Det heter vidare i direktiven att principen om en progressiv statsskatt måste behållas och att de marginalskatteeffekter som därav föranleds speglar den grundläggande tanken om beskattning efter bärkraft. Det verkar som om skatteutredningens huvuduppgift skall bli att bedöma fördelningsaspekterna av skatteoch avgiftssystemet. Minst lika viktigt borde det vara att utreda skattesystemets samhällsekonomiska aspekter och att skapa underlag för ett nytt skattesystem med för ekonomin i dess helhet mindre hämmande effekter på den ekonomiska utvecklingen än det nuvarande. Utredningen får alltså gå till arbetet med bundna direktiv. Genom den föreslagna skatteomläggningen har utredningens arbete ytterligare begränsats. När det gäller det nya skatteförslaget är det tydligt att momshöjningen till 20 procent framför allt kommer att drabba familjer i de lägre inkomstlägena. Det är inte minst dessa familjer som redan nu förorsakats betydande svårigheter genom de senaste årens stora prishöjningar, på två år omkring 15 procent. Skattehöjningen på bensin och motorbrännoljor kommer att öka transportkostnaderna och slå igenom i form av ökade priser och resekostnader. Regeringens skattepaket kan karakteriseras som ett hastverk och därtill föga genomtänkt. Marginalskattesänkningar för vissa inkomstgrupper är obetydliga och otillräckliga. För andra grupper förestår marginalskattehöjningar. Det nuvarande skattesystemets negativa konsekvenser för arbetslust och sparvilja konserveras. Regeringen har också gjort en överenskommelse med kommunförbunden om återhållsamhet med kostnadshöjningarna under en tvåårsperiod. Vi tycker att det hade varit lämpligt att regeringen, då den vill animera kommunförbunden till sparsamhet, själv skulle ålägga sig samma återhållsamhet som man kräver av kommunförbunden, men så är inte fallet. Man vill i stället öka den samlade skattebördan med 455 miljoner. Vi har länge begärt att en besparingsutredning skall tillsättas, men denna begäran har ej villfarits. Jag vill konstatera att om de statliga utgifterna krympts med 4 procent genom rationaliseringar och sparsamhet så skulle detta inneburit att det blivit möjligt att genomföra skattesänkningen med 2400 miljoner utan att några som helst skatteskärpningar hade behövt genomföras. Under behandlingen av dessa frågor i skatteutskottet gav regeringen till känna att man tog tillbaka förslaget om momshöjning och i stället förordade en höjning av löneskatten med 2 procent. Regeringen och dess representanter i skatteutskottet hade under tiden kommit underfund med att en momshöjning inte kunde genomföras i riksdagen, enär både de borgerliga partierna och kommunisterna vägrade gå med på en momshöjning. arbetsgivaravgiften med 1 procent. Men i skatteutskottet yrkade socialdemokraterna avslag på momshöjningen och föreslog i stället en höjning av arbetsgivaravgiften med 2 procent med anledning av den kommunistiska motionen. Eftersom pålagorna för företagsamheten — likgiltigt om det är stora eller små företag — aldrig kan bli för stora för kommunisterna, som i näringslivets ruin och utarmning ser ett av de primära målen för sin verksamhet, så är saken klar. Regeringen kommer tydligen att genomföra det nya förslaget med kommunisternas hjälp men utan de borgerliga partiernas medverkan. Regeringen satsar nu på en uppgång i konjunkturen som gör att i varje fall storföretagen skall känna av de två nya procenten på löneskatten så litet som möjligt.

Det förefaller nämligen rimligt att anta att den till 4 procent förhöjda arbetsgivaravgiften, I procent mer än vad kommunisterna vågat föreslå i sin skattemotion, blir en kraftig broms på näringslivets möjligheter att ta vara på den förmodligen ganska begränsade konjunkturförbättring som vi har att vänta. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till skatteutskottets betänkande nr 32 med herr Magnusson i Borås som första namn.

Herr talman! När det gäller verkningarna av 1970 års skattereform har anförts att de uteblivna skattelättnaderna i stor utsträckning beror på den höjda kommunala utdebiteringen. Det är självfallet föga meningsfullt att förändra statsskatten utan att samtidigt beakta kommunalskatteutvecklingen. När det gäller kommunalskatteutvecklingen har vi länge från vänsterpartiet kommunisterna hävdat att en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun måste till för att kommunerna skall kunna fullgöra sina skyldigheter utan att utdebiteringen rusar alltför mycket i höjden. I samband med att regeringen för en tid sedan framlade sitt förslag till förändringar av statsskatten träffades en uppgörelse mellan regeringen å ena sidan och Svenska kommunförbundet samt Svenska landstingsförbundet å den andra. Uppgörelsen innebär att kommuner och landsting rekommenderas avstå från skattehöjningar under tvåårsperioden 1973-1974. I absolut tvingande fall kan en höjd utdebitering på sammanlagt 1 krona för tvåårsperioden godtas. Nu är det naturligtvis inte så enkelt som att bara besluta sig för att avstå från skattehöjningar. Man måste ändå utgå ifrån att den under lång tid ständigt stigande kommunalskatten haft mera reella orsaker än kommunalmännens önskan att driva upp skatten. Kan man då avskaffa dessa orsaker? Såvitt man kan bedöma måste den träffade överenskommelsen få följder som bra nära liknar reformstopp på den kommunala sidan. Den måste vidare innebära att planerade investeringar uppskjutes. Detta i sin tur leder till en uppdämning av olika utbyggnadsbehov i fråga om kommunal service. Trycket kommer att vara mycket stort efter tvåårsperioden med allt som därav följer för framtiden. I överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden talas om ”visst ökat utrymme i fråga om långivningen inom den tillgängliga kapitalmarknaden”. Men denna formulering kan knappast vara till särskilt stor vägledning för kommunernas planering. Som bekant har behovet av ökat utrymme för kommunerna på lånemarknaden ansetts angeläget även förutan ett stopp i fråga om kommunalskattehöjningarna. Det finns alltså skäl att varna för tilltron till att man på detta sätt kan dämpa höjningarna av de kommunala utdebiteringarna. Det enda som uppnåtts med överenskommelsen är möjligen att kommunalskatterna under tvåårsperioden inte på samma sätt som i samband med 1970 års skattereform tillåtes äta upp lättnaderna i den direkta statliga skatten. I förening med regeringens ursprungliga förslag om höjning av mervärdeskatten skulle utdebiteringsstoppet för kommunerna fått mycket ofördelaktiga verkningar. Enligt beräkningar som företagits skulle momshöjningen genomsnittligt betytt 18 öre på varje skattekrona, vilket kommit att läggas som ytterligare börda på kommunerna samtidigt med ett utdebiteringsstopp. Det finns därför skäl för kommunerna — liksom för allmänheten — att hälsa med tillfredsställelse att förslaget om höjd mervärdeskatt avvisats. Men arbetsgivaravgiften då, höjer inte den också kommunernas utgifter? När vi från vänsterpartiet kommunisterna i motion 1697 avvisade förslaget om höjd mervärdeskatt och i vårt andrahandsyrkande bl.a. förordade en höjning av arbetsgivaravgiften för att finansiera sänkningen av den statliga skatten, därest vårt förslag om slopad moms på livsmedel inte bifölls, förutsatte vi att kommunerna helt befriades från denna höjning. Jag vill erinra om att vi från vpk under allmänna motionstiden krävt att kommuner och landsting befrias från den allmänna arbetsgivaravgiften. Enligt vår mening är inte den kommunala verksamheten av samma karaktär som privatkapitalets profitgivande verksamhet. I den nu föreliggande situationen har vi dock måst begränsa oss till att föreslå undantag för kommuner och landsting från höjningen av arbetsgivaravgiften. Skatteutskottet föreslår ”att den allmänna arbetsgivaravgiften höjs till 4 procent i princip fr.o.m. den 1 januari 1973 samt att primärkommuner och landsting erhåller kompensation för avgiftshöjningen”. Därmed har man delvis erkänt vad vi länge från vpk anfört i fråga om kommunerna och den allmänna arbetsgivaravgiften. Under förutsättning att kommunerna erhåller full kompensation för den höjda arbetsgivaravgiften bör, som jag redan anfört, denna finansieringsform för sänkningen av statsskatten vara klart fördelaktigare även från kommunalekonomisk synpunkt än en höjning av mervärdeskatten. Därtill kommer att en befrielse för kommunerna från den aktuella höjningen av arbetsgivaravgiften ändå visar möjligheterna att vidta speciella åtgärder för att lätta kommunernas bördor. Det kan inte vara orimligt att helt befria dem från arbetsgivaravgiften, så som vi föreslog i motion nr 75 under den allmänna motionstiden, eller att införa statliga grundbidrag till kommunala bostadstillägg eller att överta personalkostnaderna för barnstugeverksamheten. Det var dessa åtgärder vi förordade i vår motion i början av året, åtgärder som vi ansåg borde vara möjliga att genomföra utan att avvakta resultatet av den här i dag så ofta omnämnda utredningen rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det finns dock skäl att påminna om att vpk-förslagen avslagits under aktiv medverkan även från de borgerliga partierna, trots deras i ord uttalade omsorger om kommunernas finanser. Låt mig i likhet med herrar Hermansson och Werner i Tyresö påpeka att vänsterpartiet kommunisterna som huvudalternativ ställt slopande av momsen på maten för att uppnå en rättvisare beskattning. Regeringsförslaget om höjning av mervärdeskatten uppfattades som utmanande mot den växande opinion som stödde vpk:s krav om slopad livsmedelsmoms. Att skatteutskottet avvisar momshöjningen bör noteras som en framgång även för kraven om slopad livsmedelsmoms. Trots finansministerns energiska argumentation om det omöjliga i att avskaffa matmomsen växer kravet för en sådan åtgärd allt starkare. När vi förra året här i kammaren diskuterade vpk-motionen om slopad moms på maten anförde jag att ”en växande opinionsrörelse bland folket på arbetsplatserna, i bostadsområdena, bland dem som känner livsmedelsprisernas tyngd i hushållsbudgeten, kanske kan övertyga också skatteutskottet om att detta är en framkomlig väg på det skattepolitiska området”. Herr talman! Måhända skatteutskottets ställningstagande till förslaget om höjd mervärdeskatt är ett uttryck för att den växande opinionsrörelsen bland folket börjat nå fram även till denna församling. Då kan man säga att kamp lönar sig. Att de borgerliga partierna blir så djupt oroade av denna utveckling är inte ägnat att förvåna!

Herr talman! Jag har för avsikt att vid denna sena timme endast något redogöra för utskottsmajoritetens syn på de frågor där reservationer är avgivna, vilka reservanterna den senaste timmen har försökt motivera. För att börja med förvärvsavdraget är det ett principiellt ställningstagande när jag säger att förvärvsavdraget inte hör hemma i ett system med obligatorisk särbeskattning. När det ändå tagits med har man gjort en kompromiss. Vad man har att ta ställning till är om utgiften för barntillsyn är en privat levnadsomkostnad eller om det är en kostnad för intäkternas förvärvande. Det s.k. förvärvsavdraget har då fått bli kompromissen. Man har inte kunnat bestämma vad för slags kostnad utgiften för barntillsyn är, det är väl ett mellanting mellan de två nämnda. Det går inte att generellt fastställa om utgiften för barntillsyn är stor eller liten, och därför har man schabloniserat detta förvärvsavdrag till 2 000 kronor. För den som har jordbruk ter det sig annorlunda. Där är förvärvsavdraget bara 1 000 kronor. Det motiverar utskottsmajoriteten med att kostnaden för barntillsyn är större för den som har arbete utanför hemmet. I ett jordbruk är nästan alltid någon av makarna hemma. På det sättet har man kunnat motivera olikheterna i förvärvsavdragets storlek och ansett det hela vara någorlunda rättvist. När det gäller de vårdnadsbidrag för barn som föreslås har vi ungefär samma argumentering. De som sköter en åldring hemma anser vi bör kompenseras på något annat sätt än genom skatteavdrag. Det här är i mycket hög grad en teknisk fråga. Det vore orimligt att begära att skattemyndigheterna skall granska huruvida den gamle är i sådant skick att han behöver hjälp. I fråga om den faktiska sambeskattningen kan man i princip hålla med reservanterna om att i de fall båda makarna arbetar i en gemensam förvärvskälla kan det vara rimligt med särbeskattning. Men då är vi åter framme vid det tekniska problemet att kunna fastställa hur mycket respektive make arbetar eller att över huvud taget båda arbetar i det gemensamma företaget. Om de gör det vore det rent principiellt motiverat med särbeskattning. Men det är helt enkelt omöjligt att kontrollera den saken. Därför vill man ha kvar den faktiska sambeskattningen av makar som arbetar i ett gemensamt företag. Det är få jordbrukare som lider av detta system. Om man tar hänsyn till äktamakeavdraget kanske några t.o.m. tjänar på systemet. Att de äkta makar som tidigare arbetade i en konsumbutik och så småningom övertog affären, plötsligt fick högre skatt med samma inkomst som tidigare bestrider jag inte alls. I verkligheten fick de dock inte lika hög skatt när de övertog butiken därför att de då kunde göra lagernedskrivningar och liknande. Det är visserligen en uppskjuten skatt, men för dagen kan man säga att den uppskjutna skatten kan verka långt fram i tiden. Det finns alltså vissa olikheter i skattehänseende mellan löntagare och företagare. I princip skall det visserligen inte vara så, men för företagaren blir det en uppskjuten beskattning ganska långt fram i tiden. När det gäller folkpensionärernas beskattning delar naturligtvis utskottet den uppfattningen att de som bara har sin folkpension att leva på har låg standard. Det utgår heller ingen skatt enbart på folkpensionen. Men man hävdar att de som har mycket stora inkomster vid sidan av folkpensionen inte skall beskattas lindrigare än den som är några år yngre och har en vanlig arbetsinkomst att leva på. Man menar att skatten för dessa båda grupper bör vara lika stor vid ett visst inkomstläge. En person med exempelvis en normal industriarbetarlön bör ha samma skatt oavsett om han är över eller under 67 år. I dag har vi ändå ett system, där den som har det sämst får den största hjälpen genom ett extra avdrag. Genom att det kommunala bostadstillägget är lagt utanför beskattningen har man då hjälpt de folkpensionärer som har det sämst. Förslagen i denna fråga, främst de från moderata samlingspartiet, tar ju sikte på att hjälpa dem som har det något bättre, nämligen de som i dag har skatt. Det skulle alltså vara de som minst behöver det som skulle få hjälp. De som har det sämst är nämligen redan i dag helt befriade från skatt. Vi tycker att det är ganska orimligt om de människor som i dag har en tjänstepension, en stor förmögenhet eller någon annan stor inkomstkälla vid sidan av folkpensionen skulle ha en lindrigare beskattning än exempelvis en 6S5-åring, som bara har arbetsinkomst och som på grund av sin ålder aldrig kan komma i fråga för bostadstillägg. Avtrappningen är ett bekymmersamt problem, och jag håller med om att marginaleffekten kan bli 90 procent. Den var före skattereformen ännu större. Men är inte detta ett praktiskt resultat av den utjämningspolitik vi har velat föra? För övrigt ligger inte marginalproblemet på skattesidan utan på avtrappningen av det kommunala bostadstillägget, som ju ger ett betydligt större utslag än det gör på skattesidan. När det gäller indexregleringen har utskottet deklarerat en klart principiell inställning mot en sådan. Man anser att en indexreglering skulle vara liktydig med att ge upp kampen mot inflationen. Ju flera områden i vårt samhälle som blir indexreglerade, desto mindre intresse får gemene man av att slåss mot inflationen. Vi anser inom utskottet att det skulle vara en stor förlust om man inte skulle fortsätta att kämpa mot inflationen. En del avdragsregler kan få annan innebörd med en stigande standard. Vissa sådana kan helt enkelt få försvinna med stigande standard. Ett system som en gång har införts skall inte permanentas med hjälp av index. Ändrade inkomster även på grund av penningvärdeförsämringen kan ju ändra avdragsreglernas innebörd. Vi kan ju också med jämna mellanrum ändra skalor och avdrag. Herr Sigvard Larsson tog upp bensinskatten och menade att en skatteomläggning på denna punkt är allvarlig. Den kommer att drabba glesbygdens folk, Norrlandsnäringarna osv. Ja, det är ingen tvekan om att de som mest använder biltransporter i sin rörelse kommer att drabbas något mer än andra. Men man skall väl inte överdriva dessa konsekvenser. Den hjälp som lokaliseringsföretagen erhåller är ju oerhört mycket större än den lilla pålaga som detta kan innebära. Nog borde också dessa företag ha någon glädje av en viss skatteomläggning, så att de som har de ömtåliga inkomstlägena får en sänkning på den direkta skattesidan, vilket väl också kan påverka de krav om höjda löner som ställs på företagen. Dessa två saker hänger ihop. Vi kan inte komma ifrån att varje skatteomläggning måste betalas av någon annan grupp — vi kan inte snyta pengar ur näsan. Låt oss bara erkänna att det gäller en skatteomläggning. Vi har ansett att sänkningen av marginaleffekten i vissa inkomstlägen var så angelägen att man fick ta olägenheterna av en skatteskärpning för att nå de önskade effekterna. Om jag gör en genomgång av alla de förslag som finns i de reservationer jag har behandlat här förut finner jag att de alla har ett gemensamt: även de kostar pengar. De pengarna kan man inte trolla bort, utan de måste skaffas på ett eller annat sätt. Det kan den här gången bli bensinskatten, arbetsgivaravgiften, mervärdeskatten eller något annat som får betala de förslag som framställts och som tillsammans kostar åtskilligt mycket mera än regeringens förslag, som har tillstyrkts av skatteutskottet.

Herr talman! När det gäller förvärvsavdraget berörde herr Wärnberg förhållandet mellan jordbrukare och andra. Vad jag tog upp i mitt exempel var ju också hur systemet verkar för en jordbrukare vars maka arbetar utanför jordbruket. Det är framför allt där orättvisan framträder. Avdraget är bundet dels till jordbruket, dels till den lägsta inkomsten. Om ena maken arbetar utanför jordbruket och inkomstförhållandena förändras från det ena året till det andra i fråga om vems inkomst som är den lägsta så kan också förvärvsavdragets högsta belopp det ena året utgå med 1 000 kronor och andra året med 2 000 kronor. Förhållandena inom jordbruket har under de senaste åren betydligt förändrats, och jag anser att man borde kunna skapa ett system som inte verkar så slumpartat som det nuvarande gör. Vad beträffar den faktiska sambeskattningen fick jag först ett intryck av att herr Wärnberg instämde med oss reservanter. Det gjorde väl också herr Wärnberg så till vida att han ansåg att om båda makarna arbetar i företaget bör de beskattas var för sig. Jag tolkar uttalandet så. Men sedan kom det vissa reservationer, bland andra den vanliga frågan hur man skall bedöma om det verkligen har gjorts en arbetsinsats. Jag anser inte att den uppgiften är svårare att få fram än andra uppgifter som ges i deklarationen. Det är väl inte svårare att få fram exakt uppgift i det fallet än om vederbörande driver sitt företag som exempelvis ett handelsbolag. Jag anser att det finns mycket starka motiv för att åstadkomma en särbeskattning för dem som båda gör en arbetsinsats i det gemensamma företaget. Skillnaden i skattehänseende är ändå ganska stor, om man kan utnyttja särbeskattningen eller inte.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att på denna vårsessionens sista dag föredra ett citat som lyder: ”Jag medger oförbehållsamt, att en avgörande förutsättning för en god utveckling är, att vi skapar utrymme för industrins och näringslivets utbyggande. Vi måste hela tiden förnya produktionslivet i teknisk och ekonomisk mening. Jag är fullt beredd att företräda en politik med den inriktningen och det ställer många samvetskrav.” Så uttryckte sig statsminister Palme på Gumeliusträffen i Malmö den 17 april i år. Jag var själv närvarande och tillhörde för övrigt en panel. Citatet är hämtat från en bandinspelning som gjordes vid det tillfället. Samma dag hölls ett företagarmöte i Kalmar, som har blivit vida känt. Inför 400 företagare förklarade finansminister Gunnar Sträng att han för dagen inte hade några tankar på att höja arbetsgivaravgiften. Exakt tre veckor senare eller den 8 maj gav regeringen offentlighet åt sitt häpnadsväckande förslag att fördubbla löneskatten. Oppositionen i skatteutskottet hade vid det laget redan avvisat en höjning av mervärdeskatten till 20 procent, såsom det föreslås i propositionen 95. I det läget tog de socialdemokratiska utskottsledamöterna fasta på en kommunistisk motion som föreslår en höjning av löneskatten till 3 procent. Dessa ledamöter gick emellertid ett steg längre och föreslår nu en höjning av löneskatten till 4 procent. Skatteutskottet har således i betänkande nr 32 avstyrkt momshöjningen och har nu som enda förslag — frånsett punktskattehöjningarna — en fördubbling av löneskatten. Någon valsituation när det gäller höjd moms eller höjd löneskatt har alltså inte förelegat för oss inom oppositionen. Dessutom är det angeläget att påpeka att propositionens såväl som utskottets förslag innebär en höjning av det totala skattetrycket. Det föreliggande förslaget ökar statens nettoinkomster och bör inte minst därför avslås. Det går inte att år efter år höja skatterna på sätt som skett. Genom en sådan politik kommer vi aldrig till rätta med vårt folkhushålls alltmer försämrade affärer. I stället för skattehöjningar måste regering och riksdag eftersträva att effektivisera och begränsa ökningen av den offentliga sektorn, som i dag uppgår till 55 procent av nationalinkomsten och tar i anspråk över 70 procent av det årliga tillskottet i nationalinkomsten. Jag är inte ensam om att tro att detta är en av 1970-talets viktigaste ekonomisk-politiska uppgifter. Men det är en fråga som bör diskuteras vid ett annat tillfälle. Herr talman! Det är inte överord att säga att vi inom industrioch företagarvärlden är chockade över regeringens lättsinniga bollande med dessa allvarliga frågor. Bara några veckor innan regeringen bestämde sig för att fördubbla löneskatten framträdde både statsoch finansministern och lovade att föra en politik som skapar utrymme för industrins och näringslivets utbyggnad och att inte höja löneskatten. De som lyssnade på bl.a. statsminister Palme i gårdagens interpellationsdebatt kunde inte vid ett enda tillfälle finna att han hade några synpunkter eller förslag för att förbättra förutsättningarna för näringslivet i vårt land. Allt detta skapar en olust inte bara mot politiken som sådan utan även mot företagandet, vilket jag uppfattar som allvarligare på lång sikt. I själva verket tror jag att det försämrade psykologiska klimat som uppstått inom praktiskt taget hela näringslivet kommer att bli till mycket stor skada för hela vår ekonomi. Den misstämning som nu utbrett sig är särskilt påtaglig i företag av släktoch familjeföretagskaraktär. Som ordförande i Svenska företagares riksförbund har jag under den senaste tiden haft det tvivelaktiga nöjet att ta del av det djupa missmod som en del småföretagare framfört till mig. Och trots detta har jag i denna fråga endast haft kontakt med en liten del av dessa människor. Om det förelåg en misstämning tidigare — och det vill jag påstå att det gjorde — är jag ganska övertygad om att denna nu är mera utbredd och fastare rotad. Låt mig också begagna tillfället att i detta sammanhang säga att hela taktikfrågan för mig och för många andra är tämligen ointressant. För mig är det slutliga resultatet av avgörande betydelse, och av den anledningen skulle jag hellre se att momsen höjdes med 2,35 procent än att löneskatten höjdes med 2 procent — och detta av helt pragmatiska skäl. Jag är nämligen övertygad om att den föreslagna höjningen av löneskatten är sämre för vår totala ekonomi än vad den tidigare föreslagna höjningen av mervärdeskatten skulle vara. Vid början av årets riksdag väcktes en motion om löneskattens slopande tills vidare av inte mindre än 23 ledamöter från de tre icke-socialistiska partierna. I motionen yrkades att en sådan åtgärd skulle vidtagas med verkan från sistförflutna årsskifte. I kammardebatten den 16 mars framhöll jag att motionens genomförande brådskade av två skäl: dels på grund av den ihållande lågkonjunkturen, dels på grund av företagens bristande lönsamhet, med de konsekvenser detta har. Motionen avslogs, och det är med stor oro vi 23 motionärer nu ser att den löneskatt som vi önskade temporärt avskaffa skall fördubblas. Jag kan inte annat än beklaga att regeringen och det socialdemokratiska partiet framfört ett förslag att fördubbla löneskatten och även avser att genomdriva detsamma. Resonemanget för en höjning av löneskatten inskränker sig till totalt fyra meningar längst ned på s. 21 i skatteutskottets betänkande nr 32. Detta vittnar om en häpnadsväckande nonchalans i sakfrågan, och något underlag i form av utredning av förslagets konsekvenser finns över huvud taget inte att tillgå. Herr talman! Jag skall be att få försöka avhjälpa denna brist genom att tillföra debatten några fakta. Låt mig då börja med en av betänkandets åberopade fyra meningar, där det står att höjningen av löneskatten inte bör överbetonas mot bakgrund av att — som det heter — industriinvesteringarna ökat avsevärt. Eftersom det inte anges i förhållande till vad investeringarna har ökat, är ett sådant uttalande tämligen innehållslöst. Sakförhållandet är att investeringarna ökade för hela industrisektorn under åren 1958-1961 med totalt 50 procent, under åren 1961—1968 låg investeringarna på oförändrad nivå och åren 1968-1971 ökade investeringarna totalt med 20 procent. Hur man kan anföra att investeringarna ökat kan jag inte förstå, eftersom dessa under större delen av 1960-talet låg på oförändrad nivå. Om utskottsmajoriteten hänvisar till tiden 1968—1971, vill jag påpeka att finansplanens prognos för industrisektorn under 1971 var 12 procent. I själva verket ligger investeringsökningen under 1971 på 5 procent, och av denna siffra faller en stor del på de statliga företagen liksom på miljöinvesteringar för hela sektorn. För privata industriföretag ligger investeringsuppgången för år 1971 vid endast 1,8 procent. Härtill bör anmärkas att denna låga investeringsökning hos den privata industrin bärs upp av de största industriföretagen. För företag med mellan 50 och 200 anställda stagnerade eller minskade investeringarna under 1971. Låt mig till sist beträffande investeringarna säga att långtidsutredningen ansåg att en ökning av investeringarna för hela industrisektorn på 6—7 procent per år var nödvändig och angelägen. Inte ens detta har vi alltså nått upp till. Herr talman! Att investeringarna för hela industrisektorn fortfarande befinner sig på en alltför låg nivå tror jag alla är överens om, och jag vill rekommendera utskottsmajoriteten att litet bättre studera dessa frågor. Vilka konsekvenser har då höjningen av löneskatten? Det är väl den fråga som vi i dag ställer oss. Eftersom åtgärden försämrar företagens lönsamhet, kan man förvänta att investeringarna inom näringslivet minskar med 7 procent, enligt vissa utredningar som gjorts på industrihåll. Vidare torde priserna öka med 0,7 procent i den del av konsumentprisindex som omfattar varor, och sänkningen av bruttovinsten blir för hela näringslivet 1,5 miljarder, givetvis under förutsättningen att företagen inte vidtar kompenserande åtgärder genom sysselsättning, produktion etc. Då kan man ställa ytterligare en fråga: Vilka effekter har höjningen av löneskatten på sysselsättningen? Om vi betraktar höjningen av arbetsgivaravgiften som en löneökning — det måste vi göra som företagare — och företagen kompenserar detta genom personalinskränkningar, blir resultatet en minskning av sysselsättningen i industrin med 2 procent i arbetstimmar räknat, eller med omkring 22 000 personer. Detta är givetvis — jag vill tillstå det — en teoretisk modell men som sådan av intresse. Om sysselsättningsläget förbättras under 1973 reduceras den nämnda siffran. För: verkstadsindustrins del skulle höjningen av löneskatten innebära att sysselsättningen minskar med 8 000 arbetstillfällen. I debatten i går sades det från regeringens sida vid ett par tillfällen att företagsbeskattningen i EEC-länderna är högre än i Sverige. I en del av dessa länder är det på det sättet. Men herrar Palme och Sträng glömde bort att göra ett viktigt tillägg, nämligen att i de länderna har man också betydligt lägre löner. Tror inte herrarna att de anställda i vårt land skulle föredra en möjlighet att ta ut högre löner hellre än att företagen skall belastas med högre skatter? I praktiken måste ju utrymmet för löneförbättringar åt de anställda bli mindre om företagen belastas med en löneskatt. Det förhåller sig bara på det sättet. Herr talman! Jag skall nu be att få säga några ord om just verkstadsindustrin — vilken ju är av mycket stor betydelse för vårt lands ekonomi — som exempel på löneskattens praktiska konsekvenser för en bransch som helhet. Verkstadsföreningen har sedan 1963 årligen gjort lönsamhetsundersökningar. Verkstadsindustrins lönsamhet — före skatter — motsvarade år 1970 i medeltal 5,4 procent av omsättningen. Denna lönsamhet låg högre än för flertalet andra industrigrenar. Den nu föreslagna fördubblingen av löneskatten innebär en minskning av vinsten före skatt med ungefär 0,7 procent. Detta betyder att ökningen av löneskatten får till följd att lönsamheten minskar med 15 procent. I 1970 års undersökning fanns 202 företag med 273 500 anställda. Av dessa gick 46 eller nära 25 procent med förlust. I dessa förlustföretag fanns ca 44 000 anställda. Härutöver gav drygt 10 procent av företagen ingen eller mycket dålig vinst. Sedan denna lönsamhetsundersökning gjordes, har löneskatten ökats till 2 procent den 1 januari 1971. De hittills föreliggande uppgifterna för 1971 tyder också på en ytterligare försämrad lönsamhet inom verkstadsindustrin som helhet. Om löneskatten höjs med 2 procent kommer således ytterligare ett stort antal anställda att få arbeta i företag, vilkas verksamhet ligger nära förlustgränsen eller börjar att gå med förlust på grund av de nya pålagorna. Vad jag förstår verkar skattehöjningen alltså dubbelt negativt på sysselsättningen genom att dels stimulera företagen till personalinskränkningar, dels ge de företag som har dålig lönsamhet, ingen lönsamhet eller arbetar med ren förlust en ytterligare stöt som kan verka pådrivande på ett nedläggningsbeslut.

För möbelbranschen innebär den höjda löneskatten en klart försämrad konkurrenskraft. Branschen har nyligen utlovats 10 miljoner kronor i stöd under en fyraårsperiod, men under samma tid tar staten igen hela 48 miljoner kronor genom den fördubblade löneskatten. Den manuella glasindustrin som jag själv representerar erhåller ett exportstöd som uppgår till i runt tal en halv miljon kronor årligen. Detta skall ställas mot det årliga belopp på 1,2 till 1,5 miljoner kronor som staten kommer att ta igen på den föreslagna ökningen av löneskatten. Staten skulle alltså genom höjningen av löneskatten ta tillbaka ungefär tre gånger så mycket som den själv lämnar i exportstöd. Ja, herr talman, regeringens förslag att fördubbla löneskatten är för mig och för många med mig en mycket stor besvikelse. Sveriges kostnadsläge är redan i dag mycket högt, och kostnaden per arbetstimme i egentlig industri var år 1969 dubbelt så stor i vårt land som i exempelvis England, Italien och Österrike. Den extra belastning som denna skattehöjning innebär kan för många företag och i många branscher vara rent förödande. Vår exportkonkurrerande industri skulle inte kunna ta igen den ökade kostnaden genom höjda priser eftersom den måste rätta sig efter de utlandsproducerande företagens prissättning. Sak samma gäller för de varor som vi producerar och som här hemma konkurrerar med importerade produkter. Resultatet måste i stället bli en försämring av lönsamheten för vår exportindustri. Och det är mycket allvarligt eftersom minskade investeringar ofta blir en direkt följd av en lönsamhetsförsämring. En ökad skatt på arbetskraft har även den negativa effekten att den missgynnar vår export samtidigt som importen ökar eftersom den inte berörs av skattehöjningen. Av denna anledning är förslaget även ett direkt hot mot vår handelsbalans och därigenom mot hela vår ekonomi. En höjning av momsen skulle däremot drabba hemmaproducerade och importerade varor lika, och exporten skulle inte missgynnas som nu är fallet. Det är därför min bestämda uppfattning att det är lämpligare att skattebelägga konsumtion än produktion. Låt mig till sist, herr talman, ställa en stilla fråga till regeringen, även om den inte såvitt jag ser är representerad i kammaren i dag, vilket jag beklagar. Är det måhända inte snart dags att tänka på en devalvering för Sveriges vidkommande? Jag nöjer mig med att säga detta. Jag skulle dessutom vilja ställa en annan fråga, närmast riktad till herr statsministern. I en intervju i Svenska Dagbladet den 20 maj i år sade herr Palme att höjningen av löneskatten är en sämre lösning för näringslivet än momshöjningen. Eftersom näringslivet oförskyllt hamnat i detta läge, sade statsministern vidare, skulle det kompenseras härför. Då jag liksom tusentals andra företagare i dag känner mig missmodig — jag måste göra den ärliga deklarationen — nöjer jag mig emellertid med att låta frågan stanna i kammarens protokoll. För hur skall jag kunna veta om detta uttalande var allvarligare menat än de som fälldes den 17 april på Gumeliusträffen och i Kalmar och som jag inledde mitt inlägg med att citera?

Herr talman! Jag har för avsikt att säga några ord om en fråga som hittills bara perifert har berörts i den långa skattedebatten, och det är frågan om barnfamiljernas ekonomiska situation. Att finansministern är ointresserad av den frågan har vi fått flera belägg för och att socialdemokraterna i skatteutskottet inte heller är intresserade av den har vi nu sett på pränt. Ändå vågar jag påstå att barnfamiljerna i dagens Sverige är de som har det mest ekonomiskt besvärande och som lider mest av de ständiga prisökningarna. Vi har fått den tragiska situationen att allt fler för sin försörjning måste lita till socialbidrag. I den senaste socialhjälpsstatistiken ser vi att antalet barnfamiljer som måste använda socialhjälp var 64 000 år 1969 men steg till 75 000 år 1970. Förklaringen till detta är ganska enkel: Det är i dag omöjligt för barnfamiljerna att med inkomstökningar förbättra sin ekonomiska situation, vilket ju i och för sig är ganska uppseendeväckande. Jag har ett par exempel, herr talman, som visar sociallönesystemets effekter i vår huvudstad. En fyrbarnsfamilj i Stockholm med hemmamake har i år samma disponibla inkomst antingen årsinkomsten är 15 000 kronor eller 40 000 kronor. Det spelar alltså ingen roll om bruttoinkomsten är 15 000 kronor eller 40 000 kronor — man har samma disponibla inkomst. En tvåbarnsfamilj i Stockholm med en bruttoinkomst på 30 000 kronor får räkna med en marginaleffekt på 72,4 procent ifall hemmamaken börjar förvärvsarbeta och får en inkomst på 20 000 kronor per år. Inte mindre än 500 000 bamfamiljer i Sverige, som i dag ligger i inkomstlägen omkring 30 000 kronor, får räkna med en så hög marginaleffekt genom det här bidragssystemets uppbyggnad att värdet på varje nytjänad hundralapp ligger så lågt som 9 kronor. Det nya skattesystemet fungerar alltså dels så att marginaleffekterna i fråga om förmåner, skatter och avgifter medför att barnfamiljer i vanliga inkomstlägen tvingas betala högre reella marginalskatter än många skattebetalare i högre inkomstlägen får göra, dels så att en barnfamilj med många barn får behålla en mindre del av en inkomstökning än en familj med ett eller inget barn. Genom att kommunerna fastställer daghemsavgiften efter familjens bruttoinkomst får man därtill en dubbel progressivitet i beskattningen. Barntillsynskostnaderna är den ojämförligt största utgiftsposten för småbarnsfamiljerna, och ändå har socialdemokraterna i den senaste skattereformen sänkt förvärvsavdraget från 3 000 till maximalt 2 000 kronor per år. Å andra sidan är samhället berett att i vissa fall betala betydande belopp i subvention för barntillsynskostnaderna. På TV-skärmen kan vi se en tabell, som avser Västerås kommun. Den upptar de direkta kostnader och intäkter som kommunen har när det gäller daghem. Jag har som exempel tagit ett gift föräldrapar, och kostnaderna avser en tvååring på daghem. Vi ser att kommunen i omkostnader för daghemsplatsen får räkna med 16 000 kronor per år. Sedan har kommunen vissa intäkter genom föräldraavgift. Kommunen får också statsbidrag och kan dessutom räkna med ökad kommunalskatt när hustrun förvärvsarbetar. Nettokostnaden för kommunen blir, som vi ser av tabellen, 8 800 kronor. Men om vi tar hänsyn till att staten skjuter till pengar, blir kostnaden för det allmänna inte mindre än över 11 000 kronor per år. Så mycket är man alltså beredd att betala i subvention från det allmänna för att barnen skall kunna få tillsyn på daghem, men man är inte beredd att medge avdrag ens för de omkostnader som föräldrarna har för barntillsynen. Det menar jag är ett typiskt utslag av en socialistisk politik. Man ger kraftiga subventioner till den kollektiva barntillsynen, men för tillsyn av barn i det egna hemmet har man inte någon nämnvärd förståelse. Annars är det ju, herr talman, i skattesystemet tillåtet att göra avdrag för resor till och från arbetet och i vissa fall för arbetskläder och för facklitteratur. Man får göra avdrag för kostnaden för ett bankfack som man behöver för att se till att värdehandlingarna är i säkert förvar, men man får inte göra avdrag för kostnaden för att ha sina barn så att säga i säkert förvar eller ge dem en god tillsyn medan man förvärvsarbetar. Man får göra avdrag för räntorna på sin villa, men man får inte göra avdrag för barntillsynskostnader, med motiveringen att de är levnadsomkostnader. Ändå är kostnaderna för barntillsynen själva förutsättningen för att man över huvud taget skall kunna arbeta. Kostnaden för hemhjälp är ändå inte mer privat än att arbetsgivaren får lov att betala arbetsgivaravgift till staten, men något avdrag för den arbetsgivaravgiften medges inte till skillnad från vad som gäller för alla andra arbetsgivare. Den föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften drabbar därför barnfamiljerna särskilt hårt. Jag påstår, herr talman, att barnfamiljerna med den här skattepolitiken tvingas att klara barntillsynen under ständiga provisorier, tvingas leva i ständig ängslan för den tillsyn deras barn skall kunna få. Jag menar att det är en skandalös situation som den socialdemokratiska skattepolitiken har lett till för barnfamiljerna. Vi har från moderata samlingspartiet under snart ett decennium, tror jag, yrkat på avdrag för styrkta barntillsynskostnader. Vi har återkommit med detta yrkande i år, men den socialdemokratiska majoriteten i skatteutskottet har, liksom alla tidigare år, yrkat avslag på ett sådant självklart förslag. Ändå skulle en avdragsrätt för styrkta barntillsynskostnader vara den åtgärd som verkligen skulle ge barnfamiljerna en reell valmöjlighet när det gäller att ordna barntillsynen på det sätt som de själva finner lämpligt.

Herr talman! Låt mig efter fru Kristenssons anförande kort konstatera att det är väsentliga frågor som hon tar upp men också mycket svårtillgängliga. I långa stycken kan jag mycket väl hålla med henne, men vi har från mittenpartiernas sida funnit att problemen är så pass svårhanterliga att vi inte kan gå med på en omedelbar justering. Vi menar att det här är frågor som den tillsatta skatteutredningen skall ta hand om. Frågorna har sådan karaktär att de ovillkorligen måste utredas innan riksdagen fattar definitivt beslut. Jag hade tänkt att i detta anförande gå in litet närmare på den ändring av skatteskalorna som har föreslagits i propositionen. Herr Eriksson i Bäckmora hänvisade också till den saken i sitt anförande i går. Jag kommer även att tangera den ändring i skatteskalorna som kommunisterna föreslår i sin motion i anledning av den proposition som vi nu behandlar.

De borgerliga partierna var tydligen inte intresserade av en skattelindring för de människor som tillhör låginkomstgrupperna. Ja, hur är det nu med detta? Jag vill påstå att om man granskar de föreslagna skatteskalorna och även granskar den motion som vpk har lagt fram, så är det ännu värre med den här meningen. Den är inte bara falsk, den skall över huvud taget inte stå där — förutsatt att herr Hermansson har rätt i sitt påstående gentemot de borgerliga partierna. Om man granskar de ändringar i skatteskalorna som nu föreslagits med hänsyn till den effekt som dessa ändringar får för olika familjer, så finner man att det definitivt inte är fråga om någon skattelindring till förmån för låginkomsttagarna, det är precis tvärtom.

Det gäller en mycket vanlig inkomst, kanske t.o.m. så vanlig att vederbörande tillhör de breda folkgrupperna som herr Sträng talade om i går. Den inkomsttagaren, som kanske också är familjeförsörjare, får alltså en lättnad på 745 kronor. Men det är rätt stora möjligheter för en familj att få en skattelättnad på 1 800 kronor. Då skall emellertid den familjen enligt regeringens förslag ha mellan 70 000 och 140 000 kronor i årsinkomst, och enligt kommunisternas förslag mellan 70 000 och 95 000 kronor. På grund av den totala särbeskattningen som vi genomförde i och med 1970 års skattepaket får man den här effekten i en familj med två yrkesverksamma personer som var för sig tjänar minst 35 000 kronor. De får var för sig 900 kronor i skattelättnad, alltså totalt 1 800 kronor.

Det kan jag inte på något sätt betrakta som ”en utjämnande profil”, som finansministern i går sade i en replik till herr Fälldin, när han talade om skattepaketets effekter. Jag skall ärligt erkänna, att jag tror inte ett ögonblick att vare sig regeringen med sitt förslag eller vänsterpartiet kommunisterna med sin motion har avsett att lägga fram ett paket som får de här följderna. Det är i stället på det sättet att det är så oerhört svårt att gå in och göra generella ändringar i skatteskalorna med utgångspunkt i det skattesystem som vi införde 1970. Gör man det i form av ett hastverk, som regeringen nu har gjort, får det lätt dessa effekter. Det är ur den synpunkten som vi har gått emot paketet. Vi kan inte acceptera den ändring i skatteskalorna som har föreslagits, och vi har då naturligtvis inget intresse av, skulle jag vilja säga, att över huvud taget diskutera de inkomstförstärkningar som föreslås i form av arbetsgivaravgift, höjd moms och vad det nu kan vara. Det är ju t.o.m. ännu litet oklart vad det kommer att bli för höjningar — det får vi väl se när voteringen är över. Det sades i går många hårda ord om politiskt taktiskt spel. Finansministern sade att vi använde skatteförslaget som ett slagträ, och statsministern talade om demonstrationspolitik. Det här är ingen demonstrationspolitik. Jag skall gärna erkänna att vi från centerpartiet har kritiserat det beslut som riksdagen 1970 fattade i skattefrågan, och vi har gjort det från tre utgångspunkter. Vi har kritiserat det ur låginkomsttagarnas synpunkt. Vi har kritiserat den skattepuckel som finns runt 30 000-kronorsstrecket. Vi har kritiserat det ur den synpunkten att straffbeskattningen på en företagare, som arbetar i det egna företaget tillsammans med sin hustru, finns kvar. Ur dessa synpunkter har regeringen inte gjort ett dugg åt 1970 års skattepaket. Regeringen har i stället lagt fram ett förslag som — även om jag är ärlig och säger att det förmodligen inte var meningen — får till följd att de familjer som har det bäst ställt i samhället i dag får en skattelättnad, medan de familjer som i dag har besvärligt att klara sig inte får någon nämnvärd skattelättnad genom den föreslagna omläggningen. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som herr Eriksson i Bäckmora tidigare framställt.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag inregistrerade herr Sundkvists yttrande beträffande barntillsynskostnaderna för barnfamiljerna som någonting mycket positivt. Men jag vill informera herr Sundkvist om att moderata samlingspartiet i sin motion liksom i reservationen i frågan vid skatteutskottets betänkande inte har begärt ett omedelbart förslag. Också vi menar att frågan är tekniskt ganska komplicerad, och därför har vi under en följd av år begärt en snabbutredning om hur förvärvsavdraget skall utformas. Det som herr Sundkvist sade betyder att vi står varandra ganska nära här, och jag hoppas på en uppslutning från alla de borgerliga partierna när det gäller den viktiga frågan om barntillsynskostnaderna i beskattningen.

Herr talman! I en motion vid riksdagens början yrkade herr Hamrin och jag på en omedelbar sänkning av mervärdeskatten på livsmedel. Vidare begärde vi en utredning om ytterligare avveckling av momsen på livsmedel fram till budgetåret 1974/75. Innan jag utvecklar tankegångarna bakom motionen vill jag här kort beröra ett par punkter i det nu framlagda skattebetänkandet som har särskild aktualitet för Norrland och övriga glesbygdsområden. Den första punkten som jag här vill belysa är den verkan som höjningen av löneskatten har för näringslivet i Norrland. Situationen i dag är att vi fortfarande har en betydande arbetslöshet i Norrlandslänen, främst beroende på avsättningssvårigheter för de produkter som tillverkas av den norrländska industrin. Verkstadsindustrin uppvisar en betydande lagerökning fram till andra kvartalet 1972. De mindre företagen i Norrland, som i mycket stor utsträckning arbetar med legotillverkningar, drabbas hårt av en minskad orderingång, och både skogsindustrin och gruvindustrin har svårigheter med avsättningen. Skogsindustrin har varslat om produktionsstopp under viss tid för att klara av problemet med lagerökningarna och den alltmer ansträngda likviditeten. Den bild som jag här tecknat är väl i viss mån generell för hela vårt lands näringsliv, men den är särskilt uttalad för den norrländska industrin genom att denna är mera personalintensiv än industrin i landet i övrigt. I detta läge har det inom det norrländska näringslivet och de regionala instanser som sysslar med lokaliseringspolitiken kommit i gång en seriös debatt om att man som en åtgärd för att göra tanken på en lokalisering i norr mera begärlig skulle sänka löneskatten inom stödområdet till 1 procent eller helt slopa densamma. Den debatten har i olika omgångar också förts här i riksdagen. I motsats till regeringsförslaget anser jag att ett slopande av löneskatten inom stödområdet vore den riktiga åtgärden att stimulera näringslivet i Norrland. I denna situation, när arbetslösheten är betydande och industrins investeringar och vilja till utlokaliseringar är som svagast, väljer regeringen att lägga fram förslaget om en fördubblad löneskatt. Den löneskatten kommer för det norrländska näringslivet att ha dessa klara effekter: Den tvingar fram snabbare rationaliseringar och därmed minskad sysselsättning, och den leder också till en minskad lönsamhet, som i många fall kommer att slå ut de företag som nu ligger nära nollstrecket. De företag som har fått lokaliseringsstöd och ännu kämpar med inkörningskostnaderna är de mest känsliga i detta hänseende. Jag vill klart slå fast att höjningen av löneskatten kommer att svårast drabba sysselsättningen i Värmlands och Kopparbergs län samt i hela Norrland. Kostnaderna för arbetsmarknadsverket kommer att bli större, och det är fara värt att löneskattehöjningens intäkter kommer att ätas upp av följdkostnaderna. Den andra punkten som jag kort vill omnämna är den föreslagna höjningen av skatten på motorbränslen, på bensin, brännolja och gasol. I Norrland är inte bilen ett nöjesfordon utan i första hand ett nyttofordon för persontransporter till arbetet, för att uträtta nödvändiga ärenden i tätorterna och naturligtvis för godstransporterna där de ökade kostnaderna för drivmedel måste komma att slå igenom i höjda transportkostnader, allt till men för näringslivet. Den föreslagna höjningen av skatten på fordonsbränslen drabbar Norrlands näringsliv och befolkningen där hårdare än i övriga landet genom de stora avstånden i Norrland. När man studerar detta skatteförslag måste man lägga ihop effekterna av höjningen av löneskatten och höjningen av bensinskatten för att förstå hur fientligt det föreliggande skatteförslaget verkligen är mot Norrlands näringsliv. Som jag inledningsvis nämnde har herr Hamrin och jag väckt en motion om en sänkning av momsen på livsmedel och en utredning om ett eventuellt successivt borttagande av momsen. I reservationen 18 vid skatteutskottets betänkande nr 32, som är avgiven av folkpartiets och centerns representanter, föreslås att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om tilläggsdirektiv till den tillsatta skatteutredningen beträffande åtgärder för att eliminera mervärdeskattens fördyrande verkningar på viktiga livsmedel. Bakgrunden till motionen är följande fakta och tankegångar. För pensionärer, familjer med små inkomster och andra inkomstsvaga grupper drabbar den indirekta skatten på livsmedel synnerligen hårt. Även för familjer i medelinkomstlägena har den höga momsen på livsmedel och de starkt stigande livsmedelspriserna betytt att familjerna efter hand har fått anpassa sig till en lägre standard. Önskan att i alla fall behålla en viss valfrihet i de ekonomiska dispositionerna har tyvärr i alltför många fall betytt att valet blivit en billigare, men också en ensidigare och ur hälsosynpunkt mindre fullvärdig kost. Tandläkare i vissa norrländska bygder har slagit larm och påpekat att de försämrade kostvanorma påverkat barnens tandstatus i försämrande riktning. De stegrade kostnaderna för barnfamiljerna har statsmakterna sedan försökt korrigera med t.ex. höjningar av barnbidragen, men dessa höjningar har varit otillräckliga för att kompensera både den ökade momsen och prisstegringarna. När man nu diskuterar skattepolitiken i allmänhet finns det anledning att ställa frågan, om man skall vandra vidare i det ekorrhjul som drivs runt på så sätt att staten behöver pengar till sina stegrade utgifter och då tillgriper en höjning av de indirekta skatterna. Dessas verkan på exempelvis barnfamiljer måste sedan kompenseras med nya sociala insatser, som i sin tur kostar pengar och kräver nya skattepengar. Skall man komma ifrån denna kurva, som hela tiden pekar uppåt och som har svåra verkningar på normalfamiljens ekonomi, måste vi hitta utvägar att åstadkomma lättnader i den indirekta beskattningen, som drabbar den absolut nödvändiga konsumtionen, t.ex. momsen på vissa baslivsmedel. Ett ytterligare skäl för en sänkning av momsen på livsmedel är den starka prisstegring som trots prisstoppet under rätt lång tid inträffade under åren 1970 och 1971. Under dessa två år har livsmedelspriserna stigit med inte mindre än 10,8 procent. Denna stegring i procent räknat är mera än vad den genomsnittliga industriarbetarinkomsten stigit med under samma tid trots att de hårda avtalsförhandlingarna hade en s.k. låglöneprofil. Det är förklarligt att gallupsiffrorna nu visar att en sänkning av momsen på livsmedel är den politiska åtgärd som svenska folket helst vill ha genomförd. Av statsfinansiella skäl är det inte möjligt att nu göra stora och genomgripande operationer med ett helt borttagande av momsen på livsmedel. Ett av de alternativ som man kan välja mellan är borttagandet av momsen på vissa baslivsmedel — en väg som kanske är den administrativt enklaste. I denna debatt om en differentierad moms på livsmedel har också åberopats att en sådan åtgärd skulle vara krånglig att genomföra, men då vill jag visa på en OECD-rapport som talar om att av 29 stater har 19 stater en differentierad moms, som är lägre på livsmedel än på övriga varor, och att detta fungerar tillfredsställande. Med detta som bakgrund torde det vara möjligt att komma till rätta med det administrativa problemet även i Sverige. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 18 vid skatteutskottets betänkande nr 32, som begär tilläggsdirektiv till skatteutredningen för att eliminera mervärdeskattens prishöjande effekter på viktiga livsmedel.

Herr talman! I fjol infördes ett visst statligt stöd till de fria kristna trossamfunden. Det skedde med anledning av motioner från både mittenpartierna och broderskapsrörelsen. För närvarande utgår detta statsbidrag med 2 miljoner kronor. Tidigare i vår har riksdagen behandlat ett förslag från mittenpartierna om att utöka det anslaget från 2 till 4 miljoner kronor i enlighet med det äskande som framförts från Sveriges frikyrkoråd. Detta förslag avslogs av en socialdemokratisk majoritet med stöd av kommunister och moderater. Den höjning av arbetsgivaravgiften som riksdagsmajoriteten nu kommer att fatta beslut om kommer att drabba de fria kristna trossamfunden utomordentligt hårt på samma sätt som det kraftigt påverkar alla ideella organisationers ekonomi. För trossamfundens del utgör den årliga merkostnaden ungefär 2,5 miljoner kronor. Socialdemokraterna har alltså under vårriksdagen avslagit mittenpartiernas förslag om att fördubbla statsbidraget från 2 till 4 miljoner kronor till de fria kristna trossam funden. I stället fördubblar man nu arbetsgivaravgiften och tar på så sätt tillbaka mer än hela det statsbidrag som för närvarande utgår. Det kan knappast sägas vara att uppmuntra kyrkornas arbete! Jag har därför funnit angeläget att ställa en fråga till finansministern som jag har lämnat till honom i förväg: Avser finansministern att till höstriksdagen lägga fram förslag om kompensatoriska åtgärder för att möta den skattepålaga som nu drabbar den ideella sektorn och därmed också de kristna samfunden?

Herr talman!

Man kan t.ex. säga, att när arbetsgivaravgiften höjs med 2 procent minskas samtidigt skatten för enskilda medlemmar, och därmed får de möjlighet att ge mer till samfunden. Jag tror att man skall ha det i tankarna, när man funderar på de här tingen. Å andra sidan kan man naturligtvis säga att det är lättare för staten att ta in pengarna än det är för samfunden. Dessa kan alltså råka i vissa besvärligheter. Jag vill i det sammanhanget understryka vad skatteutskottet har sagt i en mening på s. 22:”Den framtida utvecklingen får utvisa om speciella åtgärder erfordras för att minska verkningarna av den höjda arbetsgivaravgiften för företag och organisationer.” Jag utgår ifrån att den meningen inte kommit till utan att det ligger en tanke bakom. Jag räknar med, herr talman, att det till nästa års riksdag läggs fram förslag om en väsentlig höjning av anslaget till de fria trossamfunden och invandrarkyrkorna. Det tror jag är nödvändigt i ljuset av den utredning som framlagts av 1968 års beredning om stat och kyrka. I den utredningen tecknar man framtidsperspektivet. Man talar också om likställighet mellan samfunden och de särskilda konsekvenser som följer därav. Man säger också, med tanke på det särskilda anslag som nu utgår till de fria trossamfunden och invandrarkyrkorna — herr Wikström nämnde detta och talade om att vi också medverkat till det — att det finns skäl att öka anslagen till fria kristna samfund och invandrarkyrkor.

Det är också vad 1968 års beredning om stat och kyrka har sagt i sitt yttrande till samlingslokalsutredningen. I framtiden kommer vi nog att få räkna med att anslagen till de fria trossamfunden och invandrarkyrkorna kommer att öka, och jag förutsätter att det blir en väsentlig höjning redan nästa budgetår.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv säger att man inom broderskapsrörelsen inte gärna ser en sammankoppling av frågan om statsbidrag och löneskatt. Det förstår jag så väl, men det betyder inte så mycket vad broderskapsrörelsen tycker på den punkten. Vad som är intressant är reaktionen hos medlemmarna i de ideella organisationer och församlingar som får ett visst statsbidrag men sedan får en utökning av den redan existerande löneskatten som är större än bidraget. I sak är naturligtvis även herr Svensson medveten om det. Till skillnad från herr Svensson har jag större tilltro till frikyrkornas medlemmar än till staten. Dem brukar man kunna lita på; det kan man för närvarande tyvärr inte alltid göra på staten. Arbetsgivaravgiften tillkom vid övergången från omsättningsskatt till mervärdeskatt och var tänkt som en direkt beskattning på kommersiell verksamhet. Nu bedriver inte de ideella organisationerna någon kommersiell verksamhet och kan inte kompensera sig för denna skattepålaga. Jag har inte talat bara om kyrkorna — jag sade uttryckligen att problemet gäller alla ideella organisationer, men jag exemplifierade med trossamfundens situation. Redan nu finns det undantag för rederinäringen. Det är ganska märkligt att man från socialdemokratiskt håll har större känsla för rederinäringen än för de ideella organisationerna. Jag tycker det är märkligt att herr Svensson är med på den seglatsen!
Herr talman! Om herr Wikström lyssnade på vad jag sade, borde han ha hört att jag talade om en väsentlig höjning av bidraget till de fria trossamfunden och till invandrarkyrkorna nästa år. Det är då som pengarna behövs. Sedan tror jag, herr talman, att vad broderskapsrörelsen tycker i detta stycke kanske betyder mer än vad herr Wikström tycker.
Herr talman! Jag har ställt en fråga till finansministern som jag hoppas få svar på något senare. Vi har inte i och för sig haft någon anledning att ifrågasätta broderskapsrörelsens goda vilja. Men vi har erfarenhet av att dess inflytande inom det socialdemokratiska partiet är relativt begränsat; framför allt har man haft ett intryck av att på de punkter där partiet haft en ståndpunkt och broderskapsrörelsen en annan har man sällan varit beredd att ta en fight med sina egna. Om det nu skulle vara så glädjande att herr Svensson i Kungälv är beredd att aktivt verka för att de ideella organisationerna skall få kompensation för den nya skattepålaga som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna i dag fattar beslut om, hälsar jag naturligtvis detta med tillfredsställelse.
Herr talman! Det har kommit ett betänkande som heter ”Samhälle och trossamfund”, och i det kan man läsa om hur den utredningen ser på dessa frågor och hur den ser på framtiden. Jag utgår från att de socialdemokratiska ledamöterna i den utredningen är förankrade i sitt parti. Broderskapsrörelsens åsikter i dessa frågor överensstämmer i stort sett med vad som sägs i det betänkandet. Därmed, herr talman, tror jag att jag har besvarat herr Wikströms påstående angående våra olika åsikter i det socialdemokratiska partiet, i det här fallet överensstämmer alltså våra åsikter.
Herr talman! Regeringens ledamöter och talesmän värjde sig i går med förtvivlans mod mot antydningar om att det skulle finnas ett inslag av utpressning i regeringens handläggning av denna skattefråga. I sak är det naturligtvis omöjligt att bestrida att det verkligen gör det. Regeringen lägger fram ett förslag som är oacceptabelt för oppositionen och säger: ”Om ni inte accepterar detta, lägger vi fram ett annat förslag som är ännu mer oacceptabelt och som både ni och vi tycker är sämre.” Det är alltså en form av utpressning. Detta blir kanske regeringens melodi för framtiden. Ingen behöver väl betvivla att regeringens förmåga att stapla sämre förslag på dåliga är outtömlig. Vi har nu diskuterat frågan om skattereformer och skatterättvisa i 15 timmar eller mer. Ändå har nästan ingenting sagts om den viktigaste reform som man kunde tänka sig på det här området, nämligen att skapa rättvisa och att sätta stopp för skattefusk och skatteflykt. Det är nästan groteskt att här framläggs förslag om att skärpa beskattningen på livets nödtorft, bl.a. baslivsmedel, samtidigt som man låter miljonbelopp och t.o.m. miljardbelopp fuskas bort och flyktas bort. Jag instämmer i vad herr Ångström sade om att momsen på livsmedel borde tas bort. Men det allra viktigaste är att skapa rättvisa vid beskattningen i ett land som berömmer sig av att vilja befrämja jämlikheten. Kommunisterna talade i går om att man borde försöka få fram mer skattepengar genom att ta bort avdragen för skuldräntor vid taxeringen. Detta förslag förvånar mig verkligen. Det är ju ändå så att huvudparten av de människor som lånar pengar inte är sådana som inte behöver låna, utan det är faktiskt de som verkligen har ett behov av det. Jag förstår verkligen inte varför dessa människor, som kanske har svårt att klara sina skuldräntor, skulle hudflängas ytterligare genom att de inte skulle få göra avdrag. Det finns andra metoder som är bättre när det gäller att röja bland avdragen i deklarationen, t.ex. avdraget för periodiskt understöd — dess bättre pågår en utredning angående detta. Vidare har vi avdraget för pensionsförsäkringar, som sammanlagt sänker det beskattningsbara beloppet i vårt land med omkring 700 miljoner kronor årligen. Det blir mycket skatt på ett så stort belopp. Med kommunisternas metod skulle man beskatta dem som verkligen har svårt för att klara sig; i stället borde man i största möjliga utsträckning inrikta sig på dem som har ett överflöd av pengar och gör dem avdragsgilla vid beskattningen. Sedan tror jag, herr talman, att man måste försöka komma fram till en bättre metod när det gäller källskatteuppbörden. Jag är medveten om att arbetsgivarna här gör en god insats, dessutom oavlönad. Men det händer ändå trots allt tyvärr alltför ofta att pengar inte kommer fram till skattemyndigheterna. Jag har ingen siffra på beloppet, men det är mycket högt. Därför borde man ha någon metod som gjorde att den som har fått vidkännas skatteavdrag på sin lön hade garanti för att pengarna kommer fram till rätt adressat, till skattemyndigheterna. Det skulle nog bespara statsverket rätt stora förluster, för på det sättet skulle man ju mycket snabbare upptäcka när arbetsgivare innehåller skattemedel men icke levererar in dem. I Tyskland har den anställde en bok där arbetsgivaren får sätta in märken för gjorda skatteavdrag. Jag tror att vi så småningom blir tvingade att övergå till något sådant system. Nu kommer vi snart att rösta igenom ett förslag som man nog kan vara ganska säker på skapar arbetslöshet och svårigheter för företagen, som alltså skapar orättvisa. En grym form av orättvisa är nämligen att arbetsvilliga människor inte kan få en anställning och försörja sig. I stället för att skapa den formen av orättvisa borde man vara inställd på att skapa rättvisa, alltså rättvisa i beskattningen. Då borde den skatteutredning som skall arbeta ha som sin primära uppgift att råda bot på skattefusk och skatteflykt. En metod är att mer övergå till indirekt skatt i stället för den direkta skatten — med undantag för livsmedel, som jag nyss har sagt. Indirekt skatt är skattefuskovänligare än den direkta. Jag slutar, herr talman, med att säga att det måste göras någonting åt skattefusk och skatteflykt. Det är groteskt som det nu är. Man kan inte ha ett skattesystem som medger att vissa människor lever högt och flott utan att betala skatt medan andra som sliter och släpar och knappt får det att gå ihop skall betala höga skatter.

Herr talman! Vi hade inte stort hopp att socialdemokraterna skulle nyktra till under debattens gång. Så har heller inte skett. Det finns därför inget nytt för min del att kommentera. Jag skall bara mycket kort summera några intryck av de senaste veckornas socialdemokratiska vacklanden. Med herrar Palme och Sträng i spetsen för en regering får svenska folket ingen ordentlig skattereform. Det står klart efter gårdagens debatt. Flytta om mellan olika skatteformer kan herr Sträng tänka sig, men knappast något mer. Enligt folkpartiets mening måste man planera och spara ihop till en skattereform om den skall vara värd namnet. Det är första förutsättningen. Sedan måste man givetvis också överväga fördelningen av skatterna på direkta och indirekta former, men det är en sak som inte ger tillräckligt resultat. Hur skall det då vara möjligt att planera och spara för en skattereform? Självfallet finns det inte någon enkel radikal kur att rekommendera. Jag skall här endast kort sammanfatta vår uppfattning. 1. Av långtidsbudgeten framgår det att det ekonomiska framtidsperspektivet inte ter sig särskilt ljust. Det finns många reformer som väntar på att genomföras både inom landet och med tanke på de fattiga folken. Oppositionens krav på att en parlamentarisk besparingskommission skall sättas till får än större kraft just mot denna bakgrund. Vi vet hur svårt det är när ett förslag väl framlagts för riksdagens behandling att då få till stånd den fria prövning som vore önskvärd. Det finns en bundenhet både hos regering och opposition som försvårar också besparingsförslag som de flesta innerst inne kanske tycker att det i varje fall vore värt att allvarligt pröva. Det är därför vi hävdar, att partierna bör sätta sig ned tillsammans i en kommission och där se till om man kan vinna enighet om större sparsamhet med skattebetalarnas pengar. 2. Skall vi få plats med något nytt — dvs. fortsatta reformer inom ramen för ett rimligt skattetryck — måste vi också vara beredda att lyfta ut något av det befintliga. Den andra punkten i ett planeringsprogram för skattereform är att gamla utgifter måste prövas mycket mera noggrant. I folkpartiet arbetade under förra året en grupp riksoch kommunalpolitiker, som granskade den ekonomiska utvecklingen i ett längre perspektiv. Vi fann mycket snart, att en förutsättning för att få bukt med de ständigt stegrade skatterna är en villighet att ompröva även gamla utgifter. I den skrift som folkpartiets perspektivgrupp publicerade i början av januari, ”Planering, sparsamhet, reformer”, var detta en av våra huvudpunkter. Finansminister Sträng tassar litet försiktigt fram på den vägen, när han säger, att ämbetsverken inför nästa budgetår också bör lägga fram förslag om verksamhet, som kostar mindre än vad den nu gör. Men det behövs kraftfulla tag både inom den statliga och kommunala verksamheten för att nå några resultat. 3. Perspektivgruppen fann också ganska snart, att en bättre ekonomisering krävde en bättre samordning mellan stat, landsting och primärkommuner. Vi tog som exempel bl.a. vårdsektorn. Här har kostnaderna som alla vet rusat i höjden, inte minst inom sjukvården. För att komma till rätta med detta måste en mycket hårdare angelägenhetsgradering av investeringarna äga rum. Likaså måste en hårdare planering av t.ex. sjukhusens verksamheter accepteras. Det är svårt men nödvändigt. Även om patienter ligger inne bara en eller två dagar längre än vad som skulle vara nödvändigt med bättre utnyttjande av resurserna kostar detta landstingen enorma summor. Det väsentligaste är dock säkerligen att göra insatser, som medför att färre människor behöver komma i kontakt med vårdsektorn. Redan små summor, små reformer, på detta område skulle på sikt inbespara stora belopp. Jag tänker t.ex. på en bättre förebyggande hälsovård. Finansminister Sträng tjänar dock inte så mycket på sådana åtgärder — en stor del av vårdsektorn betalas ju av andra huvudmän — och det är troligen anledningen till att regeringen visat så litet intresse för just detta. Det tyder på socialdemokraternas oförmåga att se samhället i stort. Man har inte sett på de samlade skatterna. Detta är givetvis ett verkligt misstag. Vår arbetsgrupp förordade att kommunerna, under den tid som den statliga utredningen som sysslar med kostnadsavvägningen mellan stat och kommun arbetar, skulle frivilligt ålägga sig ett skattetak. Men detta förutsätter att staten under tiden inte lägger på landsting och kommuner nya utgifter — och avgifter — utan att betala för dem. Det är angeläget med en lugnare skatteutveckling inom kommunerna. Det kommer att vara en besk medicin på många håll, men den är nödvändig. 4. Det finns en rad reformer som skulle vara direkta besparingar. Jag har redan nämnt vad som kan göras i form av samordning på vårdområdet. Men låt mig också som ett exempel ta det av oss under flera år framförda kravet på bättre trafiksäkerhet. Enligt något så när säkra uppgifter kostar trafikolyckorna samhället mellan 2,5 och 3 miljarder kronor per år. Det är helt klarlagt att en förbättrad trafikövervakning och ökade insatser i övrigt för trafiksäkerheten ger mångdubbelt igen i fråga om minskade kostnader. I år har vi äntligen fått med socialdemokraterna i riksdagen att gå ett steg i rätt riktning, då man varit med om att uttala sig till förmån för förbättrade insatser inom trafiken. Det finns många andra områden där reformer som är föga kostnadskrävande kommer att ge mångdubbelt igen ekonomiskt men också rent mänskligt. Folkpartiet kommer att återkomma till detta krav med preciseringar i olika sammanhang. Jag förmodar att inget parti vill ha ett reformstopp. Vad det gäller är att hushålla bättre med skattebetalarnas pengar. Skatterna får inte stegras på det sätt som de gjort under de senaste åren. I stället måste man åstadkomma en skattereform, som verkligen gör det mer lönande att arbeta. Mot bakgrund av det ekonomiska framtidsperspektivet är det alldeles uppenbart, att vi får inte någon verklig skattereform om vi inte sparar och planerar för denna. I budgetarbetet måste man därför lägga in en väsentlig summa som skall användas just för en skattereform. Det är meningslöst att tro, att man åstadkommer en verklig skattereform genom att bara flytta om mellan direkt och indirekt skatt. Det blir säkert också nödvändigt, men det räcker aldrig som ett medel att åstadkomma en verklig skattereform. Från folk partiets sida kommer vi därför att hårt och medvetet driva på regeringen att staten måste planera och spara för en skattereform. Resurser att göra en sådan uppstår inte av sig själv. Socialdemokraterna har inte insett detta, men verkligheten kommer så småningom att tvinga dem härtill. Herr talman! Mot den här bakgrunden säger vi nej till regeringens i hast hoprafsade skattepaket av följande skäl: Det blir för de allra flesta inga lättnader i beskattningen. De orimliga marginaleffekterna, framför allt för de många barnfamiljerna, kvarstår, och regeringen gör inget åt detta. Vårt krav på inflationsskydd i skattesystemet har regeringen helt nonchalerat och t.o.m. uteslutit ur utredningsdirektiven. Detta kan vi inte acceptera. Regeringsförslaget har tråcklats ihop i det fördolda, utan insyn och påverkan från de stora löntagarorganisationerna och andra intressenter utanför riksdagen. Det sätt som regeringen föreslagit för att betala detta dåliga förslag är i nuvarande konjunkturläge klart olämpligt och hotar sysselsättningen i många företag och branscher och fördyrar i onödan viktiga transporter. Det är därför vi säger nej.

Herr talman! Förmodligen anser åtskilliga av mina kolleger att kammarens tid denna sista dag av en lång och tröttande session inte borde belastas med inlägg utan direkt och omedelbar relevans till de beslut som vi skall fatta om en liten stund. Men jag envisas med att mena att det bör ingå i strävandena att internationalisera den svenska politiska opinionen att man i en stor debatt om den svenska samhällsekonomin också skall markera dess oupplösliga sammanhang med en omvärld som inte bara består av OECD-länder. Jag har velat bidra till sådana strävanden, och jag mobiliserar därför, herr talman, det mod som jag till äventyrs kan ha för att i detta troligen sista inlägg i debatten anföra några få ord om detta perspektiv. Herr talman! Jag har vid ett par tillfällen under denna och föregående riksdagssession i finansutskottet och här i kammaren efterlyst mer utrymme åt och mer ingående analys av Sveriges ekonomiska relationer till omvärlden utanför OECD-kretsen i nationalbudgeten och andra översiktliga redovisningar av samhällsekonomin. Uppenbart spelar dessa relationer en blygsam roll för närvarande, men vår ambition måste vara att de successivt byggs ut under 1970-talet. Sverige måste därvid vara en betydligt mer givande än tagande part, om vi menar allvar med talet om ökad jämlikhet mellan nationerna. Jag avser här inte i första hand biståndsposten i statsbudgeten, vars samhällsekonomiska betydelse jag senare vill säga några ord om. Det måste vara viktigt att vid sidan av den alltid aktuella biståndsdiskussionen få i gång en debatt om hur vi skall få till stånd en sådan fungerande ekonomisk utveckling att dess reella resultat blir ett bidrag till en långt mer radikal omfördelning av världens samlade tillgångar mellan världens rika och fattiga än vad biståndsposten i statsbudgeten i och för sig någonsin kan komma att innebära. Detta är särskilt aktuellt i dessa dagar, omedelbart efter det att den tredje världshandelskonferensen har avslutats i Santiago. Slutomdömena om denna den tredje kraftmätningen mellan den fattiga majoriteten och den rika minoriteten om en mer rättvis fördelning av de globala resurserna vittnar inte gott om beredvilligheten i de rika industriländerna att inse den trängande angelägenheten av att slå in på en ny kurs i relationerna till den fattiga världen.

Bakgrunden till detta är väl känd. U-ländernas andel av världshandeln har på 20 år minskat från en tredjedel till en sjättedel, och priserna på deras produkter fluktuerar våldsamt, därmed förhindrande eller försvårande varje effektiv ekonomisk planering.

Sådana uttalanden, herr talman, görs mot bakgrunden av det faktum att den rikaste femtedelen av jordens befolkning — och vi skall komma ihåg att vi i Sverige hör till det översta toppskiktet av denna femtedel — disponerar två tredjedelar av världens resurser, medan den fattigaste femtedelen får 3 procent. Om nuvarande ekonomiska utvecklingstrender tillåtes fortsätta, kommer denna fördelningssituation att förvärras alltmer: Vi blir allt rikare trots våra akuta ekonomiska problem, och de fattiga blir — relativt sett — allt fattigare. Herr talman! Det är ju ingen ny insikt som säger oss att detta inte kan få fortsätta. Till det troliga behovet av att anpassa vår ekonomi till en kommande knapphetshushållning, kan läggas det växande och alltmer otåliga kravet från u-länderna på en helt annan fördelning av givna totala resurser. Vi kan se framför oss att en omkring 200-årig epok av dominans och oavbruten välståndsutveckling för länderna på norra halvklotet, en tidsperiod där inte minst kolonialepokerna har utnyttjats till att grundlägga den rikedom som utvecklandet av den moderna teknologin sedan gjorde möjlig, den kommer att ta slut inom överskådlig tid. Som politiker har vi skyldighet att själva sätta oss in i detta och förbereda de praktiska alternativen i form av en ny politik. Men vi har också skyldighet att ta upp dessa långsiktiga problem, med betydande samhällsekonomiska verkningar, i den offentliga debatten. Den tredje världshandelskonferensen är avslutad, och det kommer att ta tid att skriva dess historia och värdera dess resultat. De första omdömena är, som jag nyss framhöll, inte alltför positiva. Uppenbart anser u-länderna att konferensen inte har gett några bevis på en meningsfull sinnesförändring hos de rika ländernas företrädare. En kommentar i världspressen låter så här: Vid det senaste veckoslutet tände världens rika länder laddningen till en tidsinställd bomb under sin handel och sin investeringsverksamhet i u-länderna genom att på världshandelskonferensen vägra att göra annat än de mest futtiga medgivanden till u-länderna. Och vad kommentatorn framför allt åsyftade var oförmågan att tillmötesgå u-ländernas krav dels på att få ett effektivt medinflytande på utformningen av ett framtida nytt valutasystem, dels på att de speciella dragningsrätterna i internationella valutafonden skall användas bl.a. för att möjliggöra ökade tillskott till utvecklingsfinansiering i u-länderna. Herr talman! Jag skall självfallet inte gå in i några som helst detaljer av UNCTA D-arbetet. Men jag har velat beröra dessa problem helt allmänt, därför att de enligt min mening är en indikation på de verkliga uppgifter som vi i Sverige liksom i den rika världen i övrigt står inför när det gäller våra relationer till u-länderna. Det är naturligtvis viktigt nog i det aktuella läget att vi betalar ut 0,7 procent eller 1 procent av vår bruttonationalprodukt i biståndsverksamheten år 1975. Men det blir på litet sikt icke någon huvudfråga. Den utredning om utvecklingsbiståndets samhällsekonomiska effekter som nyligen färdigställts visar klart vilken marginaleffekt enprocentsanslagen får på den svenska ekonomin. Den privata konsumtionens ökningstakt skulle enligt utredningen behöva dämpas med ungefär 0,2 procentenheter per år för att den interna balansen skall bibehållas. Och inom den offentliga konsumtionen skulle utrymme skapas för dessa anslag, om den årliga ökningen av övrig offentlig konsumtion minskades med en procentenhet per år. Det är min övertygelse, herr talman, att det på sikt är något annat som kommer att krävas, om snedbalansen i världsekonomin, felinriktningen i vårt sätt att fördela och använda våra totala resurser, skall rättas till. Det kan vara viktigt att säga detta nu, eftersom Förenta nationernas miljövårdskonferens om några dagar drar in bl.a. i detta hus och vi där kommer att möta en opinion som sannerligen kommer att göra sig hörd. Det är min förhoppning att den kommer att få en motsvarighet i en opinion här hemma som är lyhörd och som då kommer att ställas inför den fattiga verklighetens svåra problem, fattigdomens miljöproblem. Och återigen kommer u-länderna, liksom vid UNCTAD III, att resa kravet på en annan fördelning än nu av världens resurser. Och förr eller senare, herr talman, är detta vad som måste ske. Vi borde därför enligt min mening både ställa in vårt samhällsekonomiska tänkande utefter sådana linjer och börja arbeta på praktiska modeller för en sådan omfördelning. En sådan modell har nyligen lagts fram i FN:s expertkommitté för utvecklingsplanering. Den går ut på en internationell beskattning på sådana råvaror som energiresurser, malmer och mineraler. Intäkterna på den beskattningen skulle betalas tillbaka endast till u-länderna och i form av en progressiv negativ inkomstskatt, vilket med ett tak på t.ex. 700 dollar per capita BNP skulle ställa de mest välställda av dem, framför allt de oljeproducerande u-länderna, utanför. Många variationer är tänkbara i denna modell, som utgör endast ett uppslag i ett nödvändigt nytänkande. Om man, herr talman, som jag tror att de rika ländernas ekonomiska relationer till de fattiga måste nyinriktas efter andra banor än tidigare, då ställs med nödvändighet kompletteringspropositionens hopkoppling av vår ökande u-hjälp och vårt stadigt ökande underskott i turistbalansen som speciella belastningsfaktorer i vår ekonomi i ett något speciellt perspektiv. Herr talman! Sverige är ett litet land i världen, och vad vi gör eller inte gör gentemot u-länderna får kvantitativt en mycket obetydlig effekt på världsekonomin och dess struktur liksom på fördelningen av jordens resurser. Men om man menar, som jag gör, att vi med vår gynnade ställning i världen ändock måste ge vårt bidrag till ett nytänkande och en nyinriktning i fråga om resursfördelning och resursanvändning, då har det ett visst intresse att läsa den senaste OECD-rapporten om den svenska ekonomin, utgiven för en månad sedan. Det finns ingen anledning att acceptera varje ord i den rapporten som vare sig lag eller evangelium. Men när OECD-sekretariatet uttalar som sin mening, att den svenska ekonomin borde kunna orka med en större resursöverföring till u-länderna än vad vårt officiellt fastslagna mål för biståndsanslagen är uttryck för, då finns det kanske skäl att fundera. Det ger ett något annorlunda perspektiv än det vanliga på de ekonomiska problemen i detta lilla privilegierade land.

Herr talman! Med åberopande av vad jag tidigare anfört i debatten om att kommuner och landsting bör befrias från den höjda arbetsgivaravgiften vill jag rikta uppmärksamheten på att detta förslag om sådant undantag ej ställes till avgörande vid ställningstagandet om höjningen av denna avgift till 4 procent. I utskottets betänkande anföres att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t överväger och för riksdagen framlägger förslag om lämpliga åtgärder att kompensera kommuner och landsting för merutgifterna till följd av den höjda arbetsgivaravgiften. Jag vill på vpk-gruppens vägnar uttala att vi avser att i sådant senare sammanhang återkomma med vårt yrkande om undantag för kommuner och landsting.